Herr talman! Polisen har en central roll i kampen mot brottsligheten. Det är kanske den viktigaste samhällsresursen när det gäller det kriminalpolitiska målet att minska brottsligheten. Polisen skall upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt i övrigt tillförsäkra allmänheten skydd och annan hjälp. Det brottsbekämpande arbetet sker genom övervakning, spaning och brottsutredning. Men det sker också, vilket inte minst är viktigt, genom brottsförebyggande arbete. För att få bättre förutsättningar att bedriva det viktiga arbetet inom polisväsendet genomfördes en rad reformer under 80-talet. År 1984 och år 1985 fattades beslut som innebar bl.a. nya arbetsformer på lokal och regional nivå samt förbättrad rekrytering och utbildning av polispersonalen. Riktmärkena var demokratisering och decentralisering av polisväsendet. De lokala polismyndigheterna fick vidgat självbestämmande. Av särskild betydelse var att genom polisreformen förvandlades polisstyrelserna från att ha varit ett i huvudsak rådgivande organ till ett i egentlig mening styrande organ. Vi fick ett förstärkt lekmannainflytande över polisväsendet. Jag tror att man kan slå fast att polisreformen under 80-talet och den förnyelseproposition som den socialdemokratiska regeringen lade fram 1990 har medfört en vitalisering. De har i hög grad stimulerat ett utvecklingsarbete i riktning mot en ökad effektivitet inom polisväsendet. Framför allt har vi fått ett polisväsende som i mycket större utsträckning än tidigare har en lokal förankring. 80-talets polisreformer var viktiga, men det innebär inte att reformarbetet får avstanna. Förändringsoch förnyelsearbetet inom polisväsendet måste fortsätta. Polisväsendet är en stor och i vissa avseenden fortsatt tungrodd organisation. 90-talet ställer nya krav på polisväsendet. Enligt Socialdemokraternas mening bör följande vara vägledande för reformarbetet inom polisväsendet under 90-talet. Polisen bör prioritera vålds-, narkotika och ekonomisk brottslighet samt brottslighet med rasistiska förtecken. Decentraliseringsmålet bör i huvudsak ligga fast. Polisväsendet måste bygga på självständiga lokala organisationer med stor frihet att disponera resurserna och prioritera insatserna. Ekobrottsbekämpningen bör få en egen organisation fristående från den lokala polisorganisationen. Det finns flera skäl till det. Jag återkommer till dem. Medborgarinflytandet över polisväsendet bör ytterligare stärkas. Det brottsförebyggande arbetet bör intensifieras. Öppenhet och synlighet bör här vara ledorden. De snäva gränserna mellan kriminalpolisverksamheten och ordningspolisverksamheten bör upphävas. Vi har i Sverige en alltför hög andel av kriminalpolisverksamhet. Målet bör vara att skapa en allround-polis som är områdesanknuten. Polisen bör utveckla samarbetet med andra samhällsorgan och frivilligorganisationer för att stärka det brottsförebyggande arbetet. Det bör tillkomma en kraftig administrativ rationalisering inom polisväsendet. Administrativa uppgifter bör lyftas över till andra personalkategorier än polispersonal. Den administrativa rationaliseringen bör bedrivas med kraft. För detta krävs naturligtvis bättre tekniska hjälpmedel. Det besparingskrav på 500 miljoner kronor under en treårsperiod som nu ligger på polisväsendet bör tas ut genom en hårdhänt administrativ rationalisering av polisväsendet. Här kan det också bli frågan om sammanläggningar av polisdistrikt. Det bör ske ökade insatser för att stärka det internationella samarbetet på polisområdet. Internationaliseringen och det eventuellt kommande EG-medlemskapet kräver ett betydligt ökat internationellt samarbete på polisområdet. Här bör polisväsendet ta ytterligare initiativ. De här riktlinjerna bör enligt Socialdemokraternas mening gälla för den förändring och förnyelse av polisväsendet som bör tillkomma. Det bör ske under 90-talet. I det betänkande från justitieutskottet om anslag till polisväsendet som vi behandlar nu berörs de här frågeställningarna i en rad reservationer från Socialdemokraterna. Jag skall inte uppehålla mig ytterligare vid de reservationerna utan ta upp ett ämnesområde som behandlas ganska utförligt i betänkandet, nämligen den ekonomiska brottsligheten. Justitieutskottet genomförde i anslutning till behandlingen av det här ärendet en hearing om den ekonomiska brottsligheten. Den visade med stor tydlighet att samhället har hamnat på defensiven i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Under hearingen fanns det t.o.m. de som sade att man kan få det intrycket att samhället har gett upp kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Detta är naturligtvis ytterligt allvarligt. Den ekonomiska brottsligheten orsakar stora skadeverkningar såväl för samhället som för enskilda medborgare. För några år sedan, när svenskt näringsliv gick på övervarv, handlade den ekonomiska brottsligheten främst om att undandra vinster från beskattning. Då var det bolagsplundring och skalbolagsaffärer som var de ekonomiska innebrotten. I dag är det denna brottslighet som utreds, lagförs och är föremål för kronofogdemyndigheternas specialinsatser. Genom arbete hos rättsvårdande myndigheterna har vi sannolikt lyckats ta tillbaka en mindre del av de undanhållna beloppen. Det gäller de belopp som undanhölls genom ekonomisk kriminalitet under de gyllene åren på 80-talet. Den ekonomiska brottsligheten utsätts för samma konjunkturpåverkan eller, om man så vill uttrycka det, modepåverkan som allt annat inom ramen för marknadsekonomin. Under senare år har de mest kvalificerade ekobrotten riktats mot storföretagen och den finansiella sektorn. De har med andra ord rört företag och verksamheter där betalningsströmmarna är stora och där det har funnits goda möjligheter att komma åt stora belopp. I bank och finanskrisens spår upptäcks varje dag nya brott. De undanhållna beloppen ligger i miljardklassen. Det rör sig kanske om tiotals miljarder kronor. Konkurserna har i allt större utsträckning kommit att utnyttjas i rent brottssyfte. Inom flera branscher, t.ex. hotell och restaurangbranschen och taxibranschen, har konkursen blivit ett naturligt inslag i verksamheten. Den har rent av blivit en affärsidé. I dess spår finns tecken på en alltmer ökad grov våldsbrottslighet. Det finns många tecken på att dessa branscher och andra branscher utnyttjas av skrupelfria personer i rent maffialiknande organiserad ekonomisk brottslighet. Torpeder, beskyddarverksamhet och våld på arbetsplatserna har blivit allt vanligare. I dag, när svensk ekonomi inte längre genererar vinster, har den ekonomiska brottsligheten återigen skiftat ansikte. Nu handlar det om att försöka tillskansa sig statliga pengar genom rena luftaffärer och momsbedrägerier. Herr talman! Beskrivningen över hur den ekonomiska brottsligheten ser ut och hur den ändrar ansikte alltefter konjunkturerna kan göras mycket längre. Skadeverkningarna är betydande. Den ekonomiska brottsligheten omsluter enligt vissa bedömningar över 100 miljarder kronor per år. Det är en alldeles svindlande summa. Särskilt allvarligt är det dock om denna utveckling får fortsätta. Då kommer den allmänna samhällsmoralen att undergrävas. Om människor upplever att vissa personer kan undandra sig att bidra till att finansiera vår gemensamma sektor finns det en uppenbar risk att skattefiffel och svartarbete sprider sig. Det uppfattas då som närmast moraliskt oantastligt att åsidosätta samhällets lagar och normer. På sikt kan detta leda till en utveckling där kriminella grupper organiserar sig och genom sin kriminella verksamhet skaffar sig ett ökat inflytande i såväl det ekonomiska som det politiska livet. Det har vi tyvärr sett exempel på i andra länder. Om vi inte ser upp kan detta mycket väl också bli en utveckling som drabbar Sverige. Vi socialdemokrater har lagt fram ett omfattande förslag till hur den ekonomiska brottsligheten skall kunna bekämpas på bredden och på djupet. Genom en satsning på minst 100 miljoner kronor vill vi öka samhällets möjligheter att upptäcka, utreda och lagföra denna brottslighet. Detta kan aktivt bidra till att återställa ett fungerande ekonomiskt sunt näringsliv. I vissa branscher har nämligen den sunda marknaden upphört att existera. Seriösa näringsidkare är förlorare redan innan de börjat sin verksamhet. Så kan vi inte ha det. En utredning som gjorts inom Rikspolisstyrelsen på regeringens uppdrag har studerat olika förslag till hur man skall kunna bekämpa den grova och avancerade brottsligheten. Då det gäller kampen mot den ekonomiska brottsligheten har utredarna kommit fram till att det krävs ökade och mer koncentrerade resurser för att nå framgång. Vi socialdemokrater har fått rätt i våra förslag när Rikspolisstyrelsen gjort sina bedömningar. Vi har nämligen krävt insatser som innebär att resurserna förstärks och koncentreras och att det skapas en egen organisation för ekobrottsbekämpandet. Vi vill bygga upp kvalificerade utredningsteam med såväl ekonomer och revisorer som ekopoliser och ekoåklagare för att på det sättet rejält förstärka slagkraften hos samhällets ekobrottsbekämpning. Genom en systematisk, uthållig och koncentrerad satsning på ekobrottsbekämpningen kan vi också återvinna tilltron till rättssamhället. En framgångsrik ekobrottsbekämpning kan bidra till en moralisk upprustning i det ekonomiska livet. Samtidigt innebär sådana insatser också en ren ekonomisk vinning för statskassan. Beräkningar visar att ekobrottsbekämpningen är synnerligen lönsam. Att satsa ytterligare några hundra miljoner kronor under de närmaste åren kommer att ge miljarder igen till statskassan. Därför ställer vi oss från socialdemokratiskt håll frågande och undrande till den passivitet som regeringen och regeringspartierna visat i kampen mot den ekonomiska brottsligheten. Vi menar att nu är det hög tid för samhället att gå till attack och satsa resurser för bekämpning av den sortens brott. Krav på detta har Socialdemokraterna fört fram i ett antal reservationer till utskottets betänkande. Herr talman! Socialdemokraterna har en mängd reservationer till det här utskottsbetänkandet, och dem står vi självfallet bakom. För att underlätta behandlingen i kammaren vill jag bara yrka bifall till reservationerna 3, 6, 8, 11, 21, 24 och 25.

Herr talman! Tyngdpunkten i kriminalpolitiken måste vara att upprätthålla lag och ordning i samhället. Rättsordningen blir meningslös, om den inte kan skydda kvinnor och barn från övergrepp och brutal död eller ge brottsoffren ett rimligt stöd. Flera undersökningar har visat att medborgarna har ett mycket svagt förtroende för rättsmaskineriet. Det handlar nu om att återvinna medborgarnas förtroende. Rättstryggheten och rättssäkerheten är viktiga välfärdsyttringar.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 I politiska och rättsliga sammanhang tas knappast någon hänsyn till brottsoffrens känslor av förtvivlan, orättvisa, förnedring, oro inför framtiden etc., inte minst känslor som orsakas av ekonomiska bekymmer som har sin grund i brottet. Det grundläggande motivet för det förslag som förs fram i motion Ju220 är att staten har ett ansvar för att medborgarna inte skall drabbas av brott. Om en medborgare utsätts för brott, t.ex. sexuellt övergrepp, en våldtäkt, har staten misslyckats i sin uppgift att skydda medborgaren. Staten skall då ta det fulla ansvaret, och målsäganden skall ges hjälp och stöd men också kunna anförtros makten över de medel och möjligheter som kan behövas för återupprättelse, dvs. bl.a. att själv få föra talan samt få ett bestämmande inflytande över påföljdsvalet. Brottsoffret, målsäganden, måste ges en starkare ställning under utredningen och i domstolsprocessen. Detta innebär bl.a. att brottet mera skall ses som en sak mellan förövaren och offret än mellan åklagaren och gärningsmannen. Den brottsling som mot förmodan hamnar i fängelse skall enligt kriminalvårdslagen behandlas med aktning för sitt människovärde, och det låter ju bra. Någon sådan lagregel finns dock inte för brottsoffren, inte ens under rättegången, som ofta är grymmare mot brottsoffret än mot brottslingen. Domstolar men även polis och åklagare skall inte möta offret med misstro utan med medkänsla och förståelse, vilket dock kan bli svårt med hänsyn till etablerade attityder. Herr talman! Jag vill övergå till att tala om ändring i polislagen. Genom polislagen från 1984 har vissa oklarheter uppkommit i fråga om vad som är polisens uppgifter och allmänna principer för polisingripanden enligt lagens 8 §. I polislagens 1 § har detta formulerats så att polisens arbete ''skall syfta till'' att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Detta återfinns också i betänkandetexten. Jag är ledsen att utskottsmajoriteten inte har förstått skillnaden. Syftet med förändringen i polislagen som Ny demokrati föreslår är att i lag klart ange vad som är målet för polisens uppgifter, nämligen att främja rättvisa och trygghet och tillförsäkra allmänheten skydd och annnan hjälp när den enskilda individen kränkts genom brottslig handling eller annat. En ändring av lagstiftningen i denna riktning är ägnad att påverka tolkningen av övriga bestämmelser i polislagen. Reglerna för polisens befogenheter skall med andra ord läsas mot bakgrund av polisens ingripandeskyldighet. Dessutom skulle den av oss föreslagna utformningen uttryckligen sätta den brottsförebyggande verksamheten främst. Herr talman! Den centrala rikskriminalorganisationen ämnar jag ta upp till debatt. Regeringen uppdrog den 25 juni 1992 till Rikspolisstyrelsen att se över den centrala polisorganisationen. I avvaktan på att Rikspolisstyrelsen redovisar uppdraget samt med tanke på riksdagens revisorers rapport om kriminalpolisverksamheten, som offentliggjordes den 11 februari 1993 i samband med en hearing, vill jag härmed redogöra för Ny demokratis principiella inställning till nationell polis. I samband med förstatligandet av polisverksamheten 1965 tillskapades en nationell polis i Sverige, till skillnad från i exempelvis England. Målsättningen med denna organisation var och är att skapa likvärdiga förhållanden för hela landets behov av polis. Sverige är ett litet land, och vi bör vara rädda om en sammanhållen nationell polis. Den svenska polisorganisationen är och bör vara decentraliserad. Besluten bör, om så är möjligt, fattas på den nivå där problemen uppstår. I en decentraliserad organisation är det av största betydelse att ha en stark central ledning. Har man inte det, finns en uppenbar risk att de lokala länspolismyndigheterna, med sin stora självbestämmanderätt, går åt olika håll så att en nationell polis möjligheter till samordningsfördelar går förlorade. Med utgångspunkt i samhällsnyttan bör man bestämma sig för vilken nivå verksamheten skall bedrivas på. Regeringen har planer när det gäller kriminalpolisverksamheten och dess inriktning som ger anledning till viss oro. Ett behov inom svensk polis är att den måste ha olika specialiteter, exempelvis personspaning, underrättelsetjänst, ekobrotts och svåra mordutredningar. Antalet brott av denna dignitet är i Sverige inte så stort, dess bättre, att man kan vidmakthålla kompetensen hos alltför många poliser. Skall man bli effektiv i t.ex. svåra personspaningsärenden, måste personalen kontinuerligt få möjlighet att arbeta med dessa arbetsuppgifter. Dessa tankar leder till slutsatsen att i Sverige bör man ha en centralt uppbyggd kriminalpolisorganisation, som i princip inte bör ha egna ärenden, med undantag av ekobrotten. Anledningen till detta är erfarenheter från t.ex. Stockholm, där specialisterna fastnar i balansfrågorna och inte i tillräcklig utsträckning kan ge sig i kast med den allra grövsta, många gånger organiserade brottsligheten. Den grova brottsligheten har alltför länge fått leva i fred för polisiära åtgärder. Orsakerna till detta är naturligtvis många. Svårigheterna att organisera sig i tillfälliga kommissioner, bristen på teknikstöd och lagstöd och framför allt prestigetänkande mellan lokal, regional och central nivå är några av orsakerna. Man bör alltså utnyttja det faktum att det i Sverige finns en nationell polis och skapa förutsättningar för att tillvarata svensk polis samlade kompetens. Herr talman! Jag går över till att tala om besparingarnas konsekvenser inom polisområdet. Jag noterar att Lars-Erik Lövdén sade att polisen var samhällets viktigaste resurs för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Det är ju riktigt. Jag vill fråga Lars-Erik Lövdén hur det kommer sig att Socialdemokraterna genomdrev att en besparing inom polisväsendet skall ske under de kommande tre åren. Jag såg senast i Svenska Dagbladet att polisen inte klarar av sparmålet. Jag har hela tiden hävdat att det skulle bli så, men jag har inte fått någon förståelse för detta i justitieutskottet. 500 000 miljoner kronor skall sparas inom justitiedepartementets område. Besparingarna skall genomföras huvudsakligen genom rationaliseringar i Polisens verksamhet. Vid beräkning av medel för polisväsendet avseende budgetåret 1993 95 och 1995/96. En övergång till studiemedelsfinansiering kommer att ske vad beträffar polisutbildningen. Detta har riksdagen beslutat, och justitieskottet har med anledning av yttrandet till finansutskottet angående stabiliseringen av den svenska ekonomin yttrat att rationaliseringarna inte skall drabba den polisiära verksamheten. Besparingarna bör göras inom polisväsendets administration. Det är i sammanhanget värt att notera att 85 % av polisväsendets budget utgörs av lönekostnader. Övriga medel skall täcka lokalkostnader och kostnader för tekniska hjälpmedel, utrustning, fordon osv. Följden blir att de besparingar som skall göras kommer att gå ut över personalbudgeten för den administrativa verksamheten. Detta får till följd att polispersonal kommer att fastna i pappersarbete som måste göras. För att denna ekvation skall gå ihop måste den administrativa personal som dras in ersättas med tekniska hjälpmedel. I betänkandet kan man läsa att kvarterspolisverksamheten skall byggas ut väsentligt. Utskottsmajoriteten -- bestående av regeringspartierna och Socialdemokraterna -- tycks inte ha läst Rikspolisstyrelsens anslagsframställning särskilt noga vad gäller kvarterspolisverksamheten. I Rikspolisstyrelsens anslagsframställan står följande: ''Om medel ställs till förfogande för en ökad rekrytering av administrativ personal kommer polismyndigheterna att kunna placera ut kvarterspoliser i de bostads och centrumområden där brottsligheten och ordningsstörningarna är som störst.''

Detta borde åtminstone ha varit känt för de utskottsledamöter från Moderaterna, Folkpartiet, kds och Socialdemokraterna som sitter i Rikspolisstyrelsens styrelse. Det är tydligen inte fallet. Om det hade varit känt för dem, skulle de väl inte ha medverkat till en nedskärning som drabbar bl.a. kvarterspolisverksamheten. Jag ställer mig frågande till hur man med gott samvete kan skriva följande i betänkandetexten: ''Utskottet har vid upprepade tillfällen, senast förra våren - - , uttalat att kvarterspolisverksamheten är av stor betydelse, inte minst i brottsförebyggande syfte.'' Man skriver vidare litet längre fram i texten: '' - - det är nödvändigt att fortsatta åtgärder för att bygga ut verksamheten med kvarterspolis och områdespolis vidtas utan dröjsmål.'' Vet ni egentligen vad ni håller på med? Om ni inte gör det, så kan jag tala om det. Ni formulerar tjusiga betänkandetexter utan att mena vad som står där. Det är, enklare uttryckt, ett spel för gallerierna. Jag vill till sist, herr talman, fästa kammarens uppmärksamhet på nödvändiga förändringar i narkotikabekämpningen. Tullens och polisens narkotikabekämpning är varken tillräcklig eller effektiv. Detta beror på att man bl.a. saknar teknik, personella resurser och stöd i lagen för att på olika sätt ingripa mot narkotikabrott. Det är därför viktigt att etablera ett omfattande samarbete mellan myndigheterna. En framtida sammanslagning av tullen och polisen kan vara befogad mot bakgrund av den gränslösa De samhälleliga resurserna bör då särskilt vid bekämpningen av internationell brottslighet kunna användas rationellt och effektivt. Jag vill slutligen uttrycka mitt stöd för en moderat motion som är en vidareutveckling av en motion om polisiära befogenheter för tulltjänstpersonal som jag skrev under förra riksmötet. Bakgrunden till motionen är den stora mängd stöldgods, inte minst motorfordon, som förs ut ur landet. Det verkar litet konstigt att tulltjänstemän måste kalla på polis för att gripa en biltjuv. Redan i dag kan en tulltjänsteman enligt rättegångsbalken med samma rätt som en polisman beslagta föremål som kan förverkas enligt varusmugglingslagen, gripa och medta till förhör, utföra husrannsakan utan förordnande i magasin o.d. Dessutom får tulltjänstemännen utföra kroppsvisitation eller ytlig kroppsbesiktning i gränsort på plats med utlandstrafik. Jag ställer mig då frågan varför tulltjänstemän inte får fånga tjuvar eller ingripa mot tjuvar. Det finns visserligen i rättegångsbalken bestämmelser om rätt för envar att gripa den som kan misstänkas för brott varå fängelse kan följa om den misstänkte påträffas på bar gärning eller flyende fot, samt därmed ta egendomen i beslag. Dessa bestämmelser gäller i princip även tulltjänstemän. Bestämmelserna torde knappast ha tillkommit i syfte att utgöra laglig grund för ingripande i ett av tullens tjänstemän planerat myndighetsutövande. Jag vill passa på att fråga Christel Anderberg, som skall försvara utskottets ställningstaganden, varför inte den moderata motion jag talar om fick gehör i den borgerliga gruppens överläggningar. Det är en utmärkt motion som pekar på tulltjänstemännens svårigheter att effektivt utföra sitt arbete. Herr talman! Jag ställer mig givetvis bakom våra övriga reservationer, men för att vinna tid yrkar jag bara bifall till reservationerna 1, 2, 9, 22, 31 och 32.

Herr talman! Karl Gustaf Sjödin berörde de besparingskrav som gäller för polisväsendet enligt den krisöverenskommelse som regeringspartierna och Socialdemokraterna träffade i höstas. Det kravet innebär en besparing på 500 miljoner kronor på en treårsperiod. Jag menar att det är fullt möjligt att göra besparingen utan att det går ut över den direkta polisverksamheten. Karl Gustaf Sjödin, som själv är polis, vet säkert att polisväsendet administrativt sett är en ålderdomlig organisation. Det är en tungrodd och i många stycken ineffektiv organisation som har en ålderdomlig administrativ struktur. Genom en mycket hårdhänt administrativ rationalisering och en polisdistriktssammanslagning som ger ganska stora besparingseffekter -- framför allt när det gäller polischefspersonal -- är det möjligt att uppnå det besparingkrav som regeringen och Socialdemokraterna är överens om. Dessutom kommer ju den besparing som blir effekten av att polisutbildningen studiemedelsfinansieras också att inrymmas inom ramen för dessa 500 miljoner kronor. Jag tror alltså att polisväsendet, som i dag har ett anslag på ungefär 10 miljarder kronor, mycket väl förmår genomföra den här besparingen utan att det går ut över den direkta polisverksamheten. Vi befinner oss i ett allvarligt ekonomiskt läge i Sverige. Polisväsendet måste ta sin del av de besparingar som är nödvändiga för att statsfinanserna skall saneras. När detta kan göras utan att den direkta polisverksamheten drabbas är det rimligt att man för fram ett sådant besparingskrav. Jag vill bara ge en kommentar till det som Karl Gustaf Sjödin sade om vikten av att behålla en nationell polis. Jag kan i mångt och mycket dela Karl Gustaf Sjödins uppfattning i det avseendet. Jag ställer mig något tveksam till en regionalisering av den nuvarande rikskriminalpolisen. Vi får väl se vad Rikspolisstyrelsens utredning leder fram till. Jag har preliminärt en något negativ inställning till att man slår sönder rikskriminalen och delar upp den på regionala enheter. Det innebär dock inte att jag menar att bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten inte måste få en särskild organisation. Det tror jag är nödvändigt. När det gäller den övriga rikskriminalverksamheten är jag också något tveksam till en regionalisering och en uppsplittring av resurserna.
Herr talman! Jag håller med Lars-Erik Lövdén. Visst finns det en ålderdomlig administration inom polisen. Den bör ses över. Men då måste man kompensera den med teknikutveckling, annars går poliser in och gör administratörernas arbete. Då missar man den synlighet som man vill ha när det gäller polisens verksamhet. Jag noterar att Socialdemokraterna äskar 62 miljoner kronor till en satsning på ekonomisk brottslighet. Varför dessa turer? Det skall sparas 500 miljoner under tre år, och nu sägs det att man skall satsa 62 miljoner. Varför inte låta det vara som det är och låta bli att minska anslaget? Konsekvenserna av detta har blivit att man åker på konferenser i hela landet och diskuterar nedskärningar. Det tar bort oerhört mycket tid som man skulle kunna ägna åt egentligt polisarbete. Visst, minska administrationen och gör distriktssammanslagningar! Men tekniken måste förbättras för att polisen skall kunna behålla sin effektivitet med minskade administrativa resurser. Det var intressant att notera att Socialdemokraterna stöder Ny demokratis uppfattning att man bör se över den regionalisering av rikskriminalen som föreslås. Vi avvaktar med intresse vad Rikspolisstyrelsen kommer att säga om detta.
Herr talman! Besparingskravet på 500 miljoner kronor för att åstadkomma en administrativ rationalisering och en polisdistriktssammanläggning är tillkommet för att utöva ett tryck på polisorganisationen att genomföra rationaliseringar. Utan det trycket tror jag inte att vi hade fått till stånd en rationalisering inom polisväsendet, som har en ålderdomlig struktur. Det finns ju ingen motsatsställning mellan vårt besparingskrav på 500 miljoner kronor och vår specifika satsning på ekobrottsbekämpningen -- och det anslagsäskande på 62 miljoner kronor som vi nu lägger fram. Besparingskravet är till för att man skall åstadkomma administrativa rationaliseringar i en tungrodd organisation. Det är fullt möjligt att uppnå detta. Dessa 62 miljoner är till för att det skall bli en förstärkning av ekopoliser, revisorer och ekonomer för att ekobrottsbekämpningen skall bli effektivare.
Herr talman! Javisst, men trots allt går 85 % av medlen under polisens budget till löner. 15 % skall användas till teknisk utrustning, fordon och underhåll. När man gör administrativa besparingar sker det mest på lönesidan. Man avskedar folk. Detta är faktum. Det är därför effekterna blir som jag nyss beskrev. Poliser kommer in från gatan och gör administratörernas arbete.

Herr talman! Här och i västvärlden har det utpräglade nyliberalistiska budskapet verkligen vunnit terräng. Budskapet är att man skall satsa på sig själv, att man skall förverkliga sina egna behov och önskemål, att man endast skall bry sig om den s.k. lilla världen. De kristna fundamentalisterna går så långt att de säger att det är Guds straff om man blir sjuk, hamnar i obestånd eller olycka. Resultatet av detta budskap är individualism, självcentrering och egoism. Det har nästan blivit fult att framföra politiska mål som har sin utgångspunkt i solidaritet, jämlikhet och rättvisa. Detta har också tappat mark i det politiska livet och i människors sinnen. Kort sagt: jag upplever en ändrad människosyn. Vi har ett samhälle där det är legitimt att slå mot de svaga. Främlighetsfientligheten breder ut sig. Det är nog många som i dag frågar sig vilket samhälle de lever i. Det är legitimt att utnyttja andra människor för egna behov. Sexuellt utnyttjande av barn, och ökningen av pornografi och prostitution, är förfärliga företeelser. Den allmänna moralupplösningen förskräcker i dag många. Men i ett samhälle som översköljs av legitimt våld borde vi kanske inte förvånas över att det verkliga våldet ökar. I ett samhälle där de stora förbrytarna går fria skall man kanske inte förfäras över en moralupplösning. Inom egentligen alla områden -- i dag handlar det om det polisiära området -- tar man upp begränsade frågor. Jag tror att det är viktigt att man försöker se sambanden, orsak och verkan, i stort ute i samhället. Herr talman! Vänsterpartiet har under en rad av år påtalat det destruktiva och oacceptabla i att den ekonomiska brottsligheten ökar och att rättssamhället inte har eller tillsätter tillräckliga resurser för att möta denna ökade brottslighet. I år har Socialdemokraterna väckt flera motioner om den ekonomiska brottsligheten. Den förra socialdemokratiska regeringen hade också bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten som ett uttalat prioriterat område. Men i övrigt gjorde man under Socialdemokraternas tid inte mycket för att förverkliga den prioriteringen. Den nuvarande regeringen har tagit bort den uttalade prioriteringen. Det man kan se i detta betänkande är att det mesta som handlar om åtgärder är under utredning eller övervägande. Man kan fundera över hur länge detta skall hanteras på det sättet. Samtidigt öppnar man för en ökad ekonomisk brottslighet, t.ex. när man mjukade upp reglerna om uthyrning av arbetskraft. Det här bäddar för förekomsten av grå arbetskraft och ekonomisk brottslighet på det området. Vetorätten i MBL-lagen, som kom till för att motverka ekonomisk brottslighet, infördes i kölvattnet av skandalerna runt Stålverk 80. Nu föreslår Arbetsrättskommittén att den regeln skall tas bort. Vi får väl hoppas att denna kammare inte fattar ett sådant beslut. Det är en ytterligare öppning mot ökad ekonomisk brottslighet. Den ekonomiska brottsligheten har varit föremål för en rad utredningar ända från slutet av 70-talet. Den mest omfattande är väl Hanssons utredning från 1983. I den senaste utredningen har det också kommit fram ett helt batteri av förslag till åtgärder. Det här skulle innebära att det skulle kunna gå att vidta verksamma åtgärder och att införa lagändringar. Det är inte längre legitimt att inte vidta mycket snabba och kraftiga åtgärder. Det skulle dessutom i slutändan vara fråga om självfinansierade åtgärder som skulle ge en vinst. Vänsterpartiet har en meningsyttring med hemställanspunkter på detta området. Men eftersom dessa punkter sammanfaller med en del av Socialdemokraternas reservationer, kommer vi att rösta med reservationerna 3, 6, 8 och 11. Vänsterpartiet har föreslagit att anslaget till Säkerhetspolisen skall sänkas. Vi gör det med två motiveringar. Den ena är att det allmänna säkerhetsläget visavi utländska stater har förändrats. Den andra är att i den budgetposten ligger även pengar för specialstyrkan mot terrorism. Vi har varit emot den styrkan ända sedan beslutet fattades om dess inrättande. Vi anser fortfarande att Sverige inte hotas av den typ av terrorism som motiverar kostnaderna för specialstyrkan. Samtidigt behövs det resurser för bekämpning av ekonomisk brottslighet, för att göra poliser synliga ute på gator och för förebyggande verksamhet mot brottslighet. I betänkandet finns också andra motioner och reservationer som vi kommer att stödja. De flesta av dessa innehåller sådana krav som vi tidigare år har väckt motioner om. Det gäller t.ex. Ingela Vänsterpartiet och Folkpartiet har tidigare väckt en gemensam motion om denna fråga. Jag förstår att Ingela Mårtensson själv kommer att ta upp denna fråga i debatten. Det gäller även Socialdemokraternas reservation nr 26 om översyn av polisutbildningen. Här kan jag inte låta bli att säga: Vad synd att vi inte åtgärdade denna fråga när vi var i majoritet tillsammans! Vänsterpartiet väckte en motion i denna fråga. Det gäller också förebyggande åtgärder mot brottslighet och frågan om att införa kvarterspoliser. Det gäller även reservation nr 27 och vår meningsyttring till mom. 40. Där ligger en flerpartimotion som grund. Jag vill till slut även nämna en motion av Annika Åhnberg. Jag tycker att den inte riktigt har fått en rättvisande skrivning i betänkandet. I motionen föreslås att polisstationer med övervägande kvinnliga poliser skall inrättas, där man kan ta emot kvinnor som har blivit utsatta för brott. Min uppfattning är också att man inte kan inrätta särskilda polisstationer för kvinnor. Men man kunde ha påpekat att det krävs fler kvinnliga poliser inom poliskåren. Särskilt kvinnor från andra kulturer, som också har en negativ erfarenhet av manliga poliser, drömmer många gånger inte ens om att polisanmäla övergrepp och misshandel mot sin person till en manlig polis. Herr talman! Jag yrkar bifall till meningsyttringen till mom. 33, 34, 40 och 15.

Herr talman! Av de totalt 32 reservationerna till betänkandet avser inte mindre än tio bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. De tidigare talarna i debatten har i huvudsak uppehållit sig vid det ämnet. Efter att ha tagit del av vad Lars-Erik Lövdén och en del av hans partikamrater har haft att framföra under det senaste året i motioner, interpellationer, reservationer och debatter i kammaren börjar Socialdemokraternas strategi att klarna. För det första: Man skall trumma ut budskapet att den borgerliga regeringen inte bryr sig om bekämpningen av ekonomisk brottslighet. För det andra: Upprepar man en osanning tillräckligt ofta börjar till sist allt fler människor tro att det man säger är sant. Men Socialdemokraternas budskap är inte, har aldrig varit och kommer aldrig att bli sant. Det här har justitieministern vid ett stort antal tillfällen, bl.a. i denna kammare, gjort sitt bästa att förklara. I en artikel i Svenska Dagbladet i dag refereras finansutskottets hearing i går med Gun Hellsvik måste, när hon pratar med Lars-Erik Lövdén om ekobrottsbekämpning, vid det här laget undra om han inte bara är partiellt lomhörd utan rent av är stendöv. Herr talman! Skillnaden mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna är inte uppfattningen om att ekobrott utgör ett stort samhällsproblem som måste åtgärdas. Finns det något parti i denna riksdag som värnar så mycket om ett sunt näringsliv utan inslag av illojal och snedvridande konkurrens som Moderata samlingspartiet gör? Nej, skillnaden är att medan Socialdemokraterna ägnar sig åt retorik försöker faktiskt den borgerliga regeringen att göra något konkret. Jag har fäst mig vid ett litet ord i den socialdemokratiska reservationen nr 6 om prioritering av den ekonomiska brottsligheten. Det är ett litet oansenligt ord på femte raden: nu. Vad är det som gör att det behövs så kraftfulla åtgärder nu som inte behövdes under åren 1982 till 1991? Hur kunde Socialdemokraterna lämna efter sig en organisation där var 16:e polismanstjänst är vakant? Om situationen är så alarmerande, hur kunde Socialdemokraterna under höstens krisuppgörelser tvinga fram en besparing på polisen på 500 miljoner kronor? Jag vill gärna instämma med Berith Eriksson: Vad synd att vi inte vidtog dessa åtgärder när Socialdemokraterna satt vid makten. Det var faktiskt under de tidigare borgerliga åren 1976--1982 som det började hända saker på området. Samhällsekonomin var inte i bästa skick då heller. Ändå inleddes faktiskt en mycket stor aktivitet inom olika myndigheter -- Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen, Riksskatteverket m.fl. Man satte in rejäla utbildningsinsatser. Man började bygga upp ekorotelorganisationen. Samverkan mellan myndigheter inleddes och började hitta sina former. År 1982 kom Socialdemokraterna tillbaka till makten. De sade sig visserligen vilja prioritera ekobrotten, och de skulle också prioritera vålds-, narkotika-, trafik-, miljöbrott m.m. Nu senast gäller det även att prioritera brott med rasistiska motiv och barnpornografibrott. Alla dessa prioriteringar skulle ske under den uttryckliga förutsättningen att beivrandet av den traditionella brottsligheten minsann inte fick eftersättas. Det är inte att undra på att poliserna ute på fältet på alla nivåer tog sig för pannan och undrade vad vi sysslade med i den här riksdagen. De blev naturligtvis särskilt fundersamma när de själva kunde konstatera att Socialdemokraterna kombinerade sitt fagra tal, sin retorik, med att sätta hela Polisen på sparlåga under resten av 80-talet. Det fick till följd att den organisation som hade byggts upp för bekämpning av ekobrott och som hade börjat hitta sina former och börjat fungera sakta men säkert började vittra sönder. Det framgår bl.a. av en socialdemokratisk motion -- jag vill minnas att det var Ju208 --, där man konstaterar att antalet utredningsmän i Stockholm hade halverats sedan början av 1980-talet. Socialdemokraterna ägnade sig åt tom retorik, Lars-Erik Lövdén. Nu beskyller ni regeringen för passivitet. Det tycker jag att ni har mycket dåliga grunder för att göra. Det framgår av utskottets betänkande att det faktiskt pågår en mycket stark aktivitet på det här området och det har så gjort sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Under budgetbehandlingen våren 1991 gjorde justitieutskottet ett tillkännagivande för regeringen om att det borde ske en övergripande översyn av åtgärderna mot den ekonomiska brottsligheten, eftersom denna brottslighet utgjorde ett stort samhällsproblem och bekämpningen av den inte fungerade på ett tillfredsställande sätt. Med anledning härav uppdrog den dåvarande regeringen åt Riksåklagaren och Rikspolisstyrelsen att i samråd med Riksskatteverket genomföra en utredning angående vissa frågor när det gäller ekonomisk brottslighet. Utredningen presenterade den 7 januari 1992 en rapport med förslag till en rad förändringar i olika avseenden, som både på kort och på lång sikt bör komma att leda till en ökad effektivitet i bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. I rapporten betonas bl.a. att orsakerna till Polisens bristande utredningsresurser när det gäller ekobrott bl.a. bottnade i den frihet som systemet med fria resurser ger myndigheterna. Det noterades i rapporten att denna frihet kunde leda till att statsmakternas övergripande beslut om resursanvändningen inte alltid automatiskt överförs till verksamheten på lokal nivå. I rapporten föreslås en rad åtgärder som också kan vidtas av riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Riksskatteverket inom ramen för deras ordinarie verksamhet. Man talar bl.a. om att man vill ägna sig åt central metodutveckling, ändrade arbetsmetoder, utökad och ändrad utbildning för åklagare och poliser samt utveckling av vissa samverkansrutiner. Som Lars-Erik Lövdén och övriga talare väl vet bereds denna rapport för närvarande i regeringskansliet. Den 6 augusti förra året gav regeringen myndigheterna och Riksskatteverket i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits med anledning av rapporten i form av effektiviseringar inom ramen för myndigheternas ordinarie verksamhet. Om jag inte är felunderrättad skall en preliminär redovisning ske senast i dag. Slutredovisning skall ske före utgången av maj 1993.

Satsningen skall enligt planeringsdirektiven bl.a. syfta till att effektivisera förundersökningsarbetet när det gäller ekonomisk brottslighet. Utskottet har dragit den enda naturliga slutsatsen av allt detta, nämligen att det nu vidtas eller övervägs en rad åtgärder som syftar till att förstärka resurserna för bekämpandet av den ekonomiska brottsligheten och att på olika sätt effektivisera arbetet på detta område. Utskottsmajoriteten säger att det som nu görs innebär att den ekonomiska brottsligheten på ett annat sätt än tidigare sätts i centrum för den brottsbekämpande verksamheten. Till den tidigare åtgärdskatalogen har också kommit att regeringen den 25 juni 1992 uppdrog åt Rikspolisstyrelsen att se över den centrala polisorganisationen och därmed också rikskriminalens framtida uppgifter. Rikpolisstyrelsen skall bl.a. överväga om det bör inrättas en regionkriminalpolis med verksamhetsområden som sammanfaller med områdena för de regionala åklagarmyndigheterna, dvs. normalt två län. Mot denna bakgrund har utskottets majoritet funnit att något tillkännagivande till regeringen i dessa avseenden inte skulle fylla någon funktion och inte är befogat. Jag vill ställa en fråga till Lars-Erik Lövdén. Man skall nu överväga frågan om en regionkriminalpolis. I reservation 8 säger Socialdemokraterna att det behövs en ny, mera koncentrerad och slagkraftig organisation för ekobrottsbekämpningen och att verksamheten förslagsvis skall organiseras i sex olika ekorotelregioner. Skall detta tolkas som att Socialdemokraterna i och för sig ställer sig bakom förslaget -- om det kommer ett sådant, vilket vi kan anta att det gör -- om en omorganisation av ekorotlarna men att Socialdemokraterna vill gå längre och inrätta inte tretton utan sex ekorotlar med större verksamhetsområden? Det utvecklingsarbete som jag har redogjort för omfattar även de frågor som tas upp i olika reservationer av Socialdemokraterna och Ny demokrati. Det gäller bl.a. organisationsfrågor, utbildning, internationellt samarbete, styrmedel och samordning. Några tillkännagivanden behövs alltså inte. Detsamma gäller med hänsyn till den aktivitet som redan pågår även för de reservationer som tar upp olika lagstiftningsåtgärder. Det viktigaste som jag vill erinra om i det avseendet är att regeringen nyligen har utfärdat direktiv för en översyn av skattebrottslagen och av sanktionssystemet i övrigt på skattebrottsområdet. Lars-Erik Lövdén talade om resultatet av den hearing som justitieutskottet hade i februari om ekonomisk brottslighet. När man hörde det började man fundera över om Lars-Erik Lövdén verkligen var på samma hearing som utskottets ordförande. En ordagrann utskrift av hearingen har tagits in som bilaga i betänkandet. I Britta Bjelle att syftet med utfrågningen var att följa upp den utfrågning som vi hade i justitieutskottet i mars 1991. Jag måste säga att det var en mycket dyster utfrågning när det gällde alla inblandade. Från såväl myndigheter som praktiker redovisade man då ett slags hopplöshetskänsla. Britta Bjelle säger vidare: Jag kan inte annat än konstatera att dagens sammanträde visat på en vändpunkt när det gäller den ekonomiska brottsligheten. Det har redovisats mängder av olika aktiviteter, förslag som redan är genomförda, förslag som skall komma och många idéer. Här har t.o.m. använts uttryck som optimism och positivism. Jag anser att vi skall ta till oss detta och se att utvecklingen har vänt och att mycket är på gång. Jag har vida överskridit anmäld tid redan, så jag skall snart sätta punkt. Jag vill bara göra ett påpekande till Karl Gustaf Sjödin när det gäller brottsofferfrågorna. En arbetsgrupp inom Justitiedepartementet har ju arbetat med just de här frågorna i ett år. Karl Gustaf Sjödin vet säkert lika väl som jag att det kommer att läggas fram en proposition med en rad förslag som är ägnade att stärka brottsoffrens ställning. Det kommer att ske inom kort. I sak är Karl Gustaf Sjödin och jag överens på de här punkterna. Brottsoffrens ställning behöver stärkas. Men med hänsyn till utredningsarbetet får vi säkert tillfälle att återkomma till den debatten i annat sammanhang. Jag vill också säga att jag naturligtvis mycket gärna hade velat stå här och yrka bifall till den moderata motion som avser Tullens möjliga åtgärder vad gäller stulet gods. I den frågan har utskottsmajoriteten hänvisat till en interdepartemental arbetsgrupp som har till uppgift att utreda frågor om gränskontroller och därmed sammanhängande frågor i ett EG medlemskapsperspektiv. Det finns alla skäl att tro att tullfrågorna kommer att tas upp i det utredningsarbetet. Med det har majoriteten låtit sig nöja. Herr talman! Jag ber avslutningsvis att få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Nu lärde jag mig något nytt. Jag skall följa talmannens erinran i fortsättningen. Till Christel Anderberg vill jag säga att jag kan läsa högt ur betänkandet från den utfrågning vi hade om den ekonomiska brottsligheten. Advokatsamfundets generalsekreterare säger: Det är samma sällskap som sitter här i dag som för snart två år sedan. Jag tror att man kan konstatera att den ekonomiska brottsligheten sedan dess haft en ganska trygg och behaglig tillvaro. Bekämpning av förebyggande verksamhet förekommer praktiskt taget inte. Om vi ses om två år igen kommer vi knappast att kunna konstatera att särskilt mycket har hänt. Överdirektören på Riksskatteverket säger så här om polisverksamheten: Jag vill kort och klart säga att vår organisation blir trött och kommer att bli ännu tröttare om vi inte får några att samarbeta med inom polisväsendet. Jag skulle kunna fortsätta att citera ur den hearing vi hade om den ekonomiska brottsligheten. Läget är katastrofalt när det gäller bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Jag vill hävda -- jag är varken stendöv eller lomhörd -- att den här regeringen bär ett betydande ansvar för att ingenting har hänt sedan regeringstillträdet 1991. Under vår tid röstade Moderaterna emot samtliga lagförslag för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi brukar säga att det var 36--0; ni röstade emot 36 lagförslag. Gun Hellsvik inledde sin ämbetsutövning med att ta bort den ekonomiska brottsligheten som prioriterat område för Polisen. Hon förklarade det med de nu berömda orden: ekobrotten drabbar främst det allmänna; det är viktigare att skydda individen. Detta var naturligtvis signaler som nådde fältet, och som ledde till att man ute i polisdistrikten prioriterade om från ekobrottsbekämpning till annan typ av brottsbekämpning. Ni planerar stora ingrepp i arbetsrätten som kommer att försvåra möjligheterna att komma åt oseriösa företagare. Ni har lagt ett förslag om att ta bort skatteflyktsklausulen. Det har ni också genomdrivit i riksdagen. Ni planerar att urholka bevissäkrings och betalningssäkringslagen. Ni vill inte genomföra ansvarsgenombrottsregler i aktiebolagslagen. Moderaterna saknar intresse att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Anderberg: Är ni beredda att ge Polisen de resurser som man begär för att uppnå en hög effektivitet i bekämpning av ekobrotten? Det handlar om mellan 50 och 60 miljoner kronor.
Herr talman! Jag förstår att vissa som deltog i hearingen har uppfattningen att samma personer sitter och pratar om de problem vi hade för två år sedan. Socialdemokraterna hade hela 1980-talet på sig och gjorde ingenting annat än pratade. Den borgerliga regeringen har haft ett och ett halvt år på sig. Den har satt i gång ett mycket omfattande omvandlingsarbete. Men självfallet kan det på ett och ett halvt år inte ha hunnit hända så mycket som kunnat beslutas, genomföras, träda i kraft och komma ut på fältet så att man ser det i den dagliga verksamheten. Utskottsordföranden tyckte sig ändå märka en viss optimism; att man hade nått en betydelsefull vändpunkt. De förslag som Heurgrenkommissionen arbetade fram i snabb takt gick vi emot, eftersom de på ett mycket allvarligt sätt hotade rättssäkerheten. Det har bl.a. konstaterats i en utvärdering som har gjorts på uppdrag av Brottsförebyggande rådet. K G Axberger har där, just av rättssäkerhetsskäl, fullständigt avrättat de förslag som kommissionen lade. När det gäller skatteflyktsklausulen vill jag säga att Socialdemokraterna inte skiljer på vad som är brott och vad som är allmänt omoraliskt. Skatteflyktsklausulen hade inte någonting med ekonomisk brottslighet att göra utan siktade in sig på sådana skatteundandraganden som inte var kriminaliserade, men som man ändå ville komma åt på det här sättet. Även det är mycket betänkligt ur rättssäkerhetssynpunkt. Vad avser resurserna till Polisen vill jag slutligen säga att jag kan försäkra Lars-Erik Lövdén, att så snart vi lyckats få ordning på det ekonomiska moras som ni lämnade efter er är vi mycket intresserade av att ge Polisen alla de ekonomiska resurser den behöver för att kunna bedriva effektiv bekämpning av bl.a. ekobrott.
Herr talman! Det sistnämnda tolkade jag så att regeringspartierna inte är beredda att ge Rikspolisstyrelsen de medel de kommer att begära för att få effektivitet i ekobrottsbekämpandet. De lägger sig ungefär på samma nivå som Socialdemokraterna, dvs. 50--60 miljoner kronor, för att vid den här typen av brottsbekämpning få effektivitet när det gäller den polisiära sidan. Jag tolkar Christel Anderbergs anförande så, att regeringspartierna inte är beredda att ge dessa medel. Vi kommer då att få effekten, Christel Anderberg, att ekorotlarna ute i landet kommer att läggas ned, bl.a. i det län som Christel Anderberg kommer ifrån. Vi kommer att få en ytterligare urholkning av möjligheterna att bekämpa ekobrottsligheten. Det visar väl något på vilket ansvar som regeringspartierna känner för den här brottsbekämpningen. Anderberg. Tror inte Christel Anderberg att planerna på att urholka arbetsrätten -- det gäller vetorätten vid entreprenader och arbetstagarbegreppet -- kommer att försvåra våra möjligheter att komma åt oseriösa näringsidkare? Jag har hört att man inom Finansdepartementet planerar att slopa, eller kraftigt försämra, bevissäkrings och betalningssäkringslagstiftningen. Riksskatteverket reagerar kraftigt mot varje försämring av bevissäkrings och betalningssäkringslagstiftningen. Det skulle på ett utomordentligt allvarligt sätt försvåra skattemyndigheternas möjligheter att ingripa. Är det på det viset Christel Anderberg, att regeringspartierna kommer att lägga fram ett sådant förslag på riksdagens bord? Då kommer vi att få ytterligare betydande svårigheter att bekämpa ekobrottsligheten. Christel Anderberg ställde i sitt huvudanförande frågan om vilken organisation som vi socialdemokrater tänker oss. Vi tänker oss en organisation som är fristående från den lokala polisorganisationen. Vi vill bilda sex ekoregioner, med i olika polisdistrikt lokalt utplacerad personal. Vi vill fördubbla de polisiära resurserna, och vi vill se till att polisen samgrupperas, med ekonomer, revisorer och åklagare i fasta arbetsteam, för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Vi vill också ställa hela denna organisation under en central ledning. Så ser vår tänkta organisation ut. Det är svaret på frågan.
Herr talman! De borgerliga partierna vill inte undandra Polisen erforderliga resurser, utan det var Socialdemokraterna som vid höstens krisuppgörelse försatte regeringen ur stånd att ge Polisen tillräckliga resurser. Det är faktiskt inte särskilt seriöst, Lars-Erik Lövdén, att först komma med ett sådant besparingskrav och sedan kräva att ungefär lika mycket pengar skall betalas ut. Det är för närvarande omöjligt. Precis som justitieministern gör i årets budgetproposition när det gäller ändringarna i näringsrätten, kan man konstatera att det faktum att vi har en så omfattande ekonomisk brottslighet beror på de regleringssystem och det extremt höga skattetryck som vi efter 50 års socialdemokratiskt styre har fått. Mycket av den här brottsligheten, som vi tidigare har haft problem med, kan förhoppningsvis självdö om företagen får sådana villkor att de kan klara sig utan att behöva fiffla. Lars-Erik Lövdén visade vänligheten att besvara min fråga. Jag skulle vilja kontra med en fråga. Socialdemokraterna tänker sig alltså sex fristående ekorotlar, utspridda i landet, med central ledning, men med folket kvar lokalt i alla län. Hur skall ni med en sådan organisation kunna åstadkomma det fasta samarbete mellan poliser och åklagare som ni efterlyser? Dessa arbetsteam, som i och för sig även i mina öron låter mycket tilltalande att ha, kan väl inte fungera om de sitter på olika ställen.

Herr talman! Jag förstår att Moderaterna inte har det lätt i den här fyrpartigruppen i utskottet. Det blev en kompromiss när det gäller befogenheterna för tulltjänstemän. Sättet att glida undan frågan och i vanlig ordning hänvisa till pågående utredningar när argumenten tryter är bara att beklaga. Det är också beklagligt att Moderaterna inte förmår att få de andra partierna att förstå att man på intet vis äventyrar rättssäkerheten genom att ge tulltjänstemännen de befogenheter som efterlyses i motionen. Detta sagt med tanke på de befogenheter som tulltjänstemännen redan har.
Herr talman! Jag misstror inte alls tulltjänstemännens förmåga på det här området. Tvärtom tror jag att den möjlighet som Karl Gustaf Sjödin efterlyser skulle vara alldeles utmärkt. Jag hoppas och tror att jag också sade i mitt huvudanförande att jag väldigt gärna skulle ha velat yrka bifall till den moderata motionen. Det som emellertid avhåller mig från att göra det är att jag anser att beredningsunderlaget i dagsläget är för dåligt. Men utredning pågår, och den här regeringen har faktiskt inte gjort sig känd för att dra ärenden i långbänk. Jag är övertygad om att det här arbetet kommer att vara klart relativt snart, så att både Karl Gustaf Sjödin och jag kan känna oss nöjda på den punkten.
Herr talman! En viss långbänk blir det säkerligen. Jag kan nämligen inte se någon större skillnad mellan de befogenheter som tulltjänstemännen enligt varusmugglingslagen och rättegångsbalken har. De har rätt att gripa misstänkta, att ta dem till förhör, att utföra husrannsakan, osv. Jag skall inte ytterligare förlänga detta replikskifte.

Herr talman! Jag vill bara uttala min tillfredsställelse över att det nu blir en översyn av skattebrottslagstiftningen och samtidigt påpeka att det inte enbart är på det området som det behövs en översyn. Det behövs även en översyn av civilnärings exekutions och strafflagstiftningen. Det är alltså mer översynsarbete som snabbt måste komma till stånd. Jag reagerar verkligen på Christel Anderbergs uttalande. Det är otroligt naivt, med tanke på den verksamhet med tvättning av pengar och skalbolagsaffärer som förekommer, om man tror att den ekonomiska brottsligheten kommer att självdö med exempelvis sänkta skatter. Det är moralen hos den enskilde och insynsmöjligheten i verksamheten som det även fortsättningsvis kommer att handla om, exempelvis att insynsmöjligheten när det gäller MBL-lagen inte tas bort.
Herr talman! Jag är inte så naiv, Berith Eriksson, att jag tror att den ekonomiska brottsligheten kommer att självdö. När vi talade om olika ändringar inom näringsrättens område, sade jag att det finns anledning att tro att en förändrad lagstiftning, andra regler, ett annat skattetryck, kan bidra till att lösa en del av de problem som vi har.

Herr talman! Det har sagts mycket här i dag om ekonomisk brottslighet. Men den pinsamma bristen på insikt om sitt partis del i utvecklingen, som Lars Erik Lövdén visar med sitt inlägg, ger mig skäl att fortsätta på detta tema. Med ekonomisk brottslighet har det allmänt menats intellektuell vinningsbrottslighet inom affärslivet, exempelvis bedrägeri, förskingring, trolöshet mot huvudman och liknande manschettbrottslighet. bI takt med det ökande skattetrycket under 60 och 70-talen fokuserades intresset på den ökande skattebrottsligheten, och ekobrottslighet blev nästan identiskt som begrepp med skattebrott. Kommissionen mot ekonomisk brottslighet, den s.k. Ekokommissionen, tillsattes i början av 80 talet, och den avsatte under kort tid en mängd förslag för att motverka ekonomisk brottslighet. Många förslag väckte häftig kritik i den allmänna debatten, och få av kommissionens förslag ledde till lagstiftning. De förslag som trots allt genomfördes fick mycket litet genomslag i det praktiska rättslivet. Mot slutet av 80-talet var samhällets särskilda aktiviteter mot ekonomisk brottslighet så gott som obefintliga. Anledningen härtill torde ha varit att lagstiftningen inte var förankrad i det allmänna rättsmedvetandet, utan mer uppfattades som riktad mot alla och envar, till stöd för en orättfärdig, eller i varje fall orimlig, skattepolitik. Under 80-talet har i Sverige, kanske som en följd av karaktären av det ekonomiska livet och särskilt dess internationalisering, en ny typ av brottslighet fått fotfäste. Denna karakteriseras av organisation, kontinuitet, förslagenhet samt att den rör betydande värden. Brottsligheten omfattar inte bara skatte och avgiftsbrott, utan även allmänna brott som förskingring, bedrägeri och konkursbrott med inslag av våldsbrott och andra integritetskränkande brott till upprätthållande av en irreguljär rättsordning. Brottsligheten skulle kunna beskrivas som vinningsbrottslighet i affärsverksamhet vars effekter hotar det ekonomiska livet på ett sådant sätt att inte bara enstaka individers intressen berörs. Genom denna brottslighet åderlåts samhällets resurser på tiotals miljarder kronor varje år, konkurrensförhållandena snedvrids, irreguljära förmögenhetsöverföringar kommer till stånd, och ytterst går den demokratiska kontrollen över stora delar av samhället om intet. Det fria demokratiska samhället måste bygga på en fri marknadsekonomi, som ett dominerande element. En fri marknadsekonomi förutsätter att aktörerna har bestämda spelregler att hålla sig till. Genom monopol, karteller och andra konkurrensbegränsande fenomen elimineras den fria marknaden. Så blir också fallet genom ekonomisk brottslighet som snedvrider prisbildningen och kostnader för arbetskraft m.m. Den ekonomiska brottsligheten undergräver också möjligheten för en fri fackföreningsrörelse att verka på ett för arbetstagarna bra sätt. Utöver de skador som har angetts, gäller att de värden som kristdemokratin står för inte kan hävdas i ett samhälle där de kulturbärande elementens inflytande marginaliseras. Samhället brutaliseras, och den kulturella utarmningen påskyndas. Kampen mot ekobrottsligheten bör föras utefter tre linjer: för det första lagstiftningsvägen, för det andra organisatoriskt och för det tredje kriminalpolitiskt. Lagstiftningsvägen måste man gå för att erhålla klara och entydiga regler, som är lätta att tillämpa. Oklar lagstiftning leder till att oönskade beteenden inte går att beivra. Kristdemokraten Holger Gustafsson har under den allmänna motionstiden väckt en motion, Ju202, med ett förslag om samarbete mellan myndigheter och att det skulle finnas en central myndighet för detta. Just nu pågår emellertid verksamhet för att effektivisera organisationen, inom både polis, åklagar och domstolsväsendet när det gäller den organisatoriska sidan. Vi hörde det på hearingen, som citerades här och som finns som bilaga till betänkandet. Om de åtgärder som nu är under utredning eller under uppbyggnad inte ger önskat resultat, bör allvarligt övervägas att inrätta en central myndighet direkt under regeringen, under Justitiedepartementet, som samordnar och verkställer det offentligas aktiviteter i ekobrottssammanhang. Det har visat sig att det, för att man skall kunna uppnå bra resultat inom de här områdena, krävs samordning mellan flera olika myndigheter, särskilt polis och åklagarmyndigheterna, men även andra, som kronofogdemyndigheten, skattemyndigheten och Tullen. Därutöver krävs också särskilda insatser från olika delar av näringslivet, såsom auktoriserade revisorer, konkursförvaltare, handelskamrar och andra aktörer. Den fulla samordningseffekten torde inte infinna sig med mindre än att ett organisatoriskt samgående kommer till stånd. Detta står alltså i motionen. Organisationen torde också vara erforderlig för att tillskapa de nödvändiga incitament som erfordras för att aktivera de personer som är verksamma inom organisationen för att få fram resultat. Personerna i fråga måste ha särskild utbildning, rekryteras på ett annorlunda sätt och dessutom löpande erhålla sådana arbetsbetingelser att nödvändiga incitament erhålls för att stanna kvar inom organisationen. Detta kan också gälla den organisation som just nu finns och som försöker uppnå ett bättre samarbete utan en central myndighet. Verksamheten är nämligen utomordentligt beroende av kontinuerliga, tålmodiga och kvalificerade insatser. Slutligen bör en eventuell central myndighet bemyndigas att vid särskilt svåra och komplicerade ekobrottmål anlita privatpraktiserande processadvokater att utföra åtalet vid allmän domstol. Det måste erkännas att det alltid är svårt att inom offentlig verksamhet attrahera de främsta krafterna inom olika verksamheter. Ekobrottsbekämpningen är naturligtvis i stort behov av ekonomiska resurser, men ett blint tillflöde av resurser behöver inte nödvändigtvis leda till positiva resultat. Dessa måste användas på ett sådant sätt att hela organisationen vitaliseras. Ibland kan en smärre omorganisation räcka. Vi vet att det pågår stora omändringar inom dessa verksamheter. Det tredje området som jag nämnde som behöver förändras är kriminalpolisens åtgärder, men det skulle leda för långt att ta upp även detta i detalj här. Som jag tidigare sade, har åtgärder för att samordna insatserna redan påbörjats. Därför, herr talman, yrkar jag nu bifall till utskottets hemställan. Jag kommer med intresse att följa det arbete som kommer att göras framdeles.
Herr talman! Jag vill först säga till Liisa Rulander att innehållet i kds-motionen Ju202 av Holger Gustafsson ligger nära det förslag till organisatorisk lösning för ekobrottsbekämpande som Socialdemokraterna förordar. Jag hälsar med viss tillfredsställelse att Liisa Rulander -- även om hon inte nu är beredd att tillstyrka de socialdemokratiska reservationerna i detta avseende -- säger att det kan finnas anledning att överväga en sådan organisation, om inte de nuvarande åtgärderna visar sig vara tillräckliga. I det avseendet tycker jag alltså att det låg något positivt i hennes anförande. Kds pratar mycket om etik och moral, och Liisa Rulander sade att det krävs tre åtgärder: lagstiftning, en organisation som fungerar och kriminalpolitiska åtgärder. Nu hörde vi ju av Christel Anderberg att regeringen inte är beredd att sätta in en enda krona till i ekobrottsbekämpningen, därför att man ansåg sig inte ha ekonomiska medel till det. Hur menar Liisa Rulander att vi skall kunna få en effektiv ekobrottsbekämpning om vi inte är beredda att satsa resurser? Jag vill gärna ha ett svar på den frågan. Jag vill också ha svar på samma frågeställning som jag riktade till Christel Anderberg om lagstiftningen: Hur kan det komma sig att regeringspartierna vill urholka arbetsrätten, som i sin förlängning innebär större möjligheter för oseriösa näringsidkare att verka? Hur kan det komma sig att regeringspartierna har avskaffat skatteflyktsklausulen? Hur kan det komma sig att regeringspartierna uppenbarligen planerar att också urholka eller t.o.m. ta bort bevissäkringsoch betalningssäkringslagstiftningen, som skulle innebära att skattemyndigheterna får betydande svårigheter att bedriva sitt arbete? Hur kan det komma sig att regeringspartierna inte vill införa en ansvarsgenombrottsregel i aktiebolagslagstiftningen och på det viset förebygga en del av den grova ekonomiska brottsligheten? Liisa Rulander efterlyste lagstiftningsåtgärder. Era lagstiftningsåtgärder tycks göra det lättare för ekobrottslingarna att verka.
Herr talman! Det har sagts mycket som är bra på många olika områden, Lars-Erik Lövdén, men det handlar till syvende och sist om pengar. Där är vi kanske oense. Jag måste säga att jag fortfarande tycker, med utgångspunkt i det jag har sagt, att det som vi har problem med i dag lika gärna kunde ha åtgärdats av den förra regeringen som av den här regeringen, om den socialdemokratiska regeringen hade haft mera pengar eller idéer att tillgå. Nu finns det idéer, bl.a. om omorganisation, som kanske inte behöver innebära stora kostnadsökningar. Jag kan inte heller se att Socialdemokraterna har så mycket pengar som de vill satsa på detta. Det här med etik och moral är ju viktigt att komma ihåg. Jag är en mycket dålig taktiker, och jag tycker att vi skall vara ärliga mot varandra på det sättet att vi säger att det finns mycket idéer men att vi inte har resurser att anvisa till varandras förslag; vi har bara resurser till de förslag vi själva har ställt. Det krävs faktiskt ganska mycket tålamod att genomföra olika insatser. Jag ser det just som en fråga om tålamod att låta den process pågå som just nu pågår. Vi har under hearingen hört att det är mycket som pågår. Både Lars-Erik Lövdén och jag har själva styrelseposter som gör att vi har mycket god insikt i vad också Rikspolisstyrelsen gör för bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten. Jag menar att det är viktigt att vi avvaktar effekterna av det innan vi tar till nya drastiska åtgärder och försöker satsa nya pengar på det. Frågan om att urholka arbetsrätten tycker jag inte hör till vårt bord här i dag. Jag skulle annars ha mycket att säga om vad de påståendena innebär. Jag tycker att det vore trevligare att ta upp det vi kan göra och det vi inte kan göra tillsammans. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi tillsammans på ett positivt sätt stöttar den här verksamheten och i första hand försöker att hitta samarbetslösningar och samförståndslösningar, så att vi kommer framåt, om så bara ett litet steg i taget; bättre det än inget alls.
Herr talman! Nu skall jag göra någonting som är ovanligt i politiken, nämligen erkänna ett misstag som den socialdemokratiska regeringen begick. Misstaget bestod i att tillåta en fri resursanvändning av polisresurserna på det lokala planet. Det var vi överens om här i riksdagen, men det var den socialdemokratiska regeringen som lade fram förslaget om den fria resursanvändningen. Det ledde till att man under slutet av 80-talet lokalt omfördelade resurser från ekobrottsbekämpningen till andra typer av brottsbekämpning. Det är en viktig förklaring till att vi har hamnat i en bekymmersam situation. Vi är alla medansvariga till det, och jag vill gärna ta på mig den del av ansvaret som vilar på oss socialdemokrater och den socialdemokratiska regeringen på den punkten. Sedan till resurserna. Jag tror att vi ser det litet galet när vi resonerar om resursinsatser. Varje krona som satsas på ekobrottsbekämpning ger mångdubbelt tillbaka i form av ökade skatteintäkter till samhället. Det finns det beräkningar på, utförda på olika håll. Riksskatteverket har gjort vissa beräkningar, och polisens ekorotel på Rikskriminalen i Stockholm har gjort vissa beräkningar. Jag tror att om regeringspartierna hade gått med på de socialdemokratiska förslagen att nu satsa ytterligare 100 miljoner kronor på ekobrottsbekämpningen hade det visat sig vara en oerhört lönsam investering från statsfinansiell synpunkt. Vi hade fått tillbaka miljarder i ökade skatteintäkter genom de ökade insatserna. Det är därför som jag tycker att det är underligt att regeringen nu bestämt avvisar förslag om ytterligare medel till ekobrottsbekämpningen. Sedan vill jag bara kommentera frågan om arbetsrätten igen. Tar man bort fackets vetorätt när det gäller entreprenader kommer naturligtvis de oseriösa företagarnas möjligheter att verka att bli betydligt större. Förändrar man arbetstagarbegreppet kommer det också att öka utrymmet för oseriös företagsamhet, och det stämmer väl ganska dåligt med kds prat om etik och moral?
Herr talman! Det hedrar verkligen Lars-Erik Lövdén att han tar på sig att misstag gjorts. Det tycker jag att man mycket oftare skulle kunna göra i vissa sammanhang för att lättare kunna uppnå ett samförstånd. Enligt vad jag förstår är vi överens om målen: Vi vill alla bekämpa ekobrottsligheten; det är bara medlen vi har litet olika synpunkter på.

Herr talman! I början av november fick riksdagen Eftersom det är motionsrätt till den passade jag på att väcka en motion. Men av någon anledning överlämnades min motion till justitieutskottet, och så fastnade den där. Därför fanns min motion inte med när riksdagen skulle behandla JO:s berättelse. I stället ingår den i dagens betänkande, om polisväsendet. Personligen tycker jag att den här hanteringen är något märklig. Min motion handlar om personalkontroll. Sedan lång tid har det funnits stark kritik mot hur personalkontrollen tillämpas i vårt land. Dennis Töllborg har skrivit en doktorsavhandling i ämnet. Den ledde till att konstitutionsutskottet tog upp ämnet för granskning. Folkpartiet var ett av de partier som kritiserade det sätt som personalkontrollen fungerar på -- inte minst gäller det kommunikationsprincipen, dvs. rätten för den som kontrolleras att få ta del av de uppgifter som gäller honom själv. Det är viktigt att undanröja sådana misstankar om att en person utgör en säkerhetsrisk som bottnar i ett missförstånd eller som grundas på uppgifter som saknar relevans för den aktuella tjänsten. JO har granskat ett uppmärksammat ärende, nämligen tillsättningen av tjänsten som försvarsministerns chaufför. I berättelsen kan man läsa: ''Den myndighet som företar personalkontroll skall självständigt pröva betydelsen av uppgift som har inhämtats från polisregister och därvid beakta arten av den verksamhet som ankommer på innehavare av den berörda tjänsten, myndighetens egen kännedom om den som uppgiften avser och övriga omständigheter.'' Vidare anför JO: ''Nyss nämnda regelverk medger -- självfallet -- inte att beslut syftande till att bereda infiltrationsskydd grundas på hänsynstagande till hudfärg eller liknande. Rimligen kan inte heller en myndighet självständigt pröva uppgifter som är hemliga för myndigheten.'' Det här konstaterandet från JO:s sida visar på bristerna i nuvarande bestämmelser. Den kritik som fördes fram redan på 80-talet ledde till att en utredning tillsattes, den s.k. SÄPO kommittén. Kommittén presenterade sitt förslag för snart tre år sedan. Förslaget gick ut på remiss och behandlades mycket välvilligt. Därför är det obegripligt varför den socialdemokratiska regeringen inte lade fram en proposition när man hade fått in remissvaren. Nu har förslaget legat i byrålådan också hos den nuvarande regeringen. Justitieutskottet avstyrker min hemställan att ge regeringen i uppdrag att snarast lägga fram ett förslag till ny lag om personalkontroll med hänvisning till att ärendet bereds i regeringen. I går hade jag tillfälle att i en frågedebatt här i kammaren diskutera just personalkontroll med justitieministern. Hon meddelade då att det kommer ett förslag före sommaren. Jag hoppas verkligen att det blir fallet. Jag kommer att fortsätta att bevaka den här frågan.

Herr talman! Jag skall tala om en motion som jag har skrivit tillsammans med Bengt Rosén och Charlotte Branting och som gäller kvinnliga polisers villkor. Jag har motionerat 1987, 1990 och nu i januari 1993. Denna gång har jag från utskottet fått ett mer positivt svar. Man avser att närmare följa frågan. Alltsedan kvinnor fick bli poliser har motståndet från överordnade och kolleger varit stort. Det finns en rad -- uttalade eller outtalade -- myter om vad som kännetecknar en bra polis. Manliga poliser anför att de kvinnliga kollegerna är för svaga fysiskt eller att de är för korta till växten, osv. Jargongen kan ibland vara både rå och grov. Kvinnor som försöker ändra på detta blir betraktade som gnällspikar. Samtidigt vill man gärna ha kvinnor med sig när man gör ingripande i hem och familj. Vid familjebråk eller våld mot barn ingriper kvinnor oftast på ett annat sätt än män -- smidigare, kanske ömsintare. Först när inget annat hjälper tenderar även kvinnor att använda -- psykiskt eller fysiskt -- våld med den teknik de har lärt sig. Detta visar att man kan vara bra polis på olika sätt. JämO utarbetade för flera år sedan en rad förslag till åtgärder efter en undersökning som man gjorde om vilka problem som möter en kvinna som bryter mark på ett tidigare helt manligt område. Man lade fram förslag till åtgärder för Tullen, Polisen och kriminalvården som borde vidtas för att åstadkomma en större förståelse för mäns och kvinnors olika sätt att fungera. Vissa åtgärder har vidtagits för Polisens räkning, men långt ifrån alla. Rikspolisstyrelsen har inte ens ansett det vara mödan värt att göra en kravanalys beträffande polisyrket som sådant. En sådan analys skulle säkert göra det lättare för de kvinnor som vill utbilda sig till poliser. Samtidigt förändrar kanske en sådan kravanalys bilden av vad som krävs för att man skall kunna bli polis och av vad som krävs av en person för att denna skall vara en bra polis. Under de 22 år som har gått sedan man började med utbildning av kvinnliga poliser har drygt 2 300 kvinnor utbildats, enligt den senaste statistik som jag kunnat få tag i. Av dessa drygt 2 000 kvinnor har endast 12 avancerat till poliskommissarier. Drygt 400 har avancerat till polisinspektörer. Totalt är det 24 % av de kvinnliga poliserna som har befordrats på något sätt, medan mer än 50 % av männen befordrats. Det här visar en rapport som utarbetades 1991/92. Till detta kommer det intryck som man får vid läsningen av en katalog utgiven 1992/93 av Polishögskolan. I katalogen finns en förteckning över vidareutbildningsinsatser. Här finns det 145 erbjudanden. Merparten av dessa gäller datorer, ekonomisk brottslighet, trafikövervakning, detta med att föra polishundar, fysisk träning, motorcyklar, brandutredningar, yttre spaning, sprängteknik och användning av tjänstepistol. Endast 3 av dessa 145 erbjudanden handlar om hur en polis bör uppträda gentemot misshandlade barn. Vidare finns det bara ett erbjudande om hur man som polis kan bidra till ökad respekt för mänskliga rättigheter i samhället. Ingenting sägs om hur man tar hand om överfallna kvinnor eller om samtalsmetodik, etik, intervjumetodik eller mänskliga reaktioner efter en katastrof -- dvs. sådant som ger kunskaper som poliser i dagens samhälle också behöver. Efter att ha fått detta sagt måste jag återigen framhålla att jag är glad över att utskottet nu uttryckligen säger att man skall följa utvecklingen. Jag skulle verkligen uppskatta en bekräftelse från Lars-Erik Lövdén eller från majoritetens företrädare om att man avser att ta detta på allvar och att man med sin skrivning menar att det är just de här problemen som man vill följa upp.

Herr talman! Jag instämmer i mycket av det som Visserligen är jag ny i justitieutskottet. Jag är inte ens ordinarie ledamot, men jag tror ändå att jag vågar garantera att utskottsmajoriteten verkligen menar allvar med vad man skrivit. Från början var skrivningen inte riktigt den som nu föreligger. Men efter diskussioner i den borgerliga gruppen lade vi bl.a. till detta om att vi noga skulle följa frågan. Jag tror att Margitta Edgren borgar för att vi verkligen står för det som sägs i betänkandet.
Herr talman! Till Margitta Edgren vill jag säga att jag började vid Polisen ungefär vid den tidpunkt då de stora kullarna med kvinnliga poliser antogs. Vidare har jag varit med vid rekrytering av många kvinnliga poliser. Jag ansluter mig till vad Margitta Edgren här anför. Problemet för kvinnor är alltså att de blir diskriminerade när det gäller vitsordsgivningen. Det har uppmärksammats på många sätt. Däremot tycker jag nog att kvinnor numera accepteras i mycket större utsträckning än som var fallet i början av 70-talet när de kom med i dessa sammanhang. Men detta är alltså ett problem, och många av mina kvinnliga kolleger har uttryckt oro. Om jag kan bidra till att utskottet ser över dessa frågor, skall jag verkligen göra mitt bästa. Som Christel Anderberg sade har ett enigt utskott sagt att de här frågorna skall tas upp.
Herr talman! Jag är naturligtvis mycket glad över att det finns kompetens och erfarenhet i utskottet och att man bekräftar att det är svårt för kvinnliga poliser. Det här är en fråga som jag har arbetat med alltsedan jag kom in i riksdagen. Jag kan inte annat än lyfta fram det som bl.a. konsulter i Huddinge har kommit fram till. I en rapport skriver man att kvinnliga poliser får sämre vitsord än manliga på alla punkter utom när det gäller flexibiliteten. Men just den saken är inte speciellt högt värderad inom poliskåren. Det viktiga är dock, som rapporten visar, att kvinnorna anses vara bäst på att ta hand om misshandlade barn och kvinnor, ingripa i familjetvister och intervjua incestfall. Alla dessa frågor, som samtliga här säger är viktiga, har inom poliskåren väldigt låg status. Om vi kan hjälpas åt med att tydliggöra detta och därigenom kanske bidra till att dessa frågor får högre status, har vi tillsammans gjort en stor insats.

Herr talman! De kungliga slotten är en viktig del av vårt kulturarv och bör vårdas väl. Vi menar att såväl statliga och kommunala miljövårdare som folkrörelser är intresserade av slotten och deras historia. Vi tycker därför att man borde underlätta för nämnda grupper att vara med och bedöma hur knappa resurser bäst kan fördelas för olika ändamål när det gäller de kungliga slotten. Vidare tror vi att det skulle vara lättare om slottsstaten överflyttades till anslaget B 27 Riksantikvarieämbetet. Detta har vi föreslagit några gånger. Jag yrkar bifall till min meningsyttring vad gäller mom. 2. När det gäller hovstaten har vi i Vänsterpartiet i likhet med ett par motionärer lagt fram förslag som innebär relativt kraftiga besparingar. När Sverige inte anses ha råd att ta hand om de äldre på ett människovärdigt sätt, när Sverige av besparingsskäl bommar igen daghem och skär ner på resurserna till arbetslösa, sjukskrivna och andra grupper, drabbar den hårda åtstramningspolitiken alla och envar. I nuvarande situation tycker vi inte att det är rimligt att ge hovstaten ett påslag om drygt 1 miljon kronor i löpande priser. Slottsstaten får ett påslag på ungefär 3 miljoner -- 5 miljoner har begärts. Behövs det verkligen mer flärd och ståt nu i depressionstider? En del kanske upplever det så, att tillvaron behöver förgyllas. Vi tror att det är tvärtom, alltså att en åtstramning också beträffande den här verksamheten stärker intrycket av att man inom alla områden i samhället ställer upp. Även främmande statsöverhuvuden och beställare av högtidliga invigningar torde ha förståelse för en åtstramning av anslaget A 1. Jag yrkar bifall till mom. 3 i vårt yrkande i meningsyttringen.

Herr talman! Som kammaren lätt kan notera är Bengt Hurtig den ende som har haft invändningar mot propositionens förslag, som behandlas i det här betänkandet. Om Bengt Hurtig läser propositionens motivering, som utskottet ansluter sig till, finner han att det här gäller att med viss försiktighet föra upp anslagen till en sådan nivå att de svarar mot den verksamhet som faktiskt bedrivs. Sedan kan man fråga sig om den verksamhet som bedrivs är nödvändig eller nyttig. Vi är nog många som har uppfattningen att den aktivitet som utvecklas av kungafamiljen är ett viktigt inslag i Sveriges bild, både inåt och utåt, och att den är till nytta för landet som helhet. Vidare är det inte fråga om några excesser från kungafamiljens sida, utan det är närmast statsuppgifter som kungahuset fullföljer och som ingen har haft några invändningar emot. Om vi jämför med alla andra monarkier och kungahus är det trots allt mycket beskedliga anslag vi har till vårt kungahus. Det är klart att slott och andra kulturföremål drar pengar, om vi vill bevara dem. De bör, precis som man också säger i meningsyttringen från Bengt Hurtigs sida, betraktas som en viktig del av vårt kulturarv. Som läget är för närvarande är risken -- det har konstitutionsutskottet också kunnat konstatera genom direkta inspektioner -- att mycket förfaller. Det är naturligtvis till skada för vårt land som helhet om så skulle ske. Vi har inte så mycket av gamla kulturbyggnader och gamla kulturföremål, så vi bör minsann noga ta hand om dem. Det är en del av vårt historiska arv som det är viktigt att föra vidare. Med denna korta motivering ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag uppfattar inte detta som något speciellt hårt angrepp på min ståndpunkt. Vi går ändå med på ett anslag till den kungliga hovstaten på 18,7 miljoner. För den summan borde man kunna göra en hel del insatser. När det gäller de kungliga slotten har vi inte föreslagit någon neddragning av de 29,4 miljonerna. Det enda vi föreslår där är att vi skulle få en annan huvudman för denna verksamhet.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

De allmänna motiveringarna för detta har självfallet varit att vi anser att partierna är en grundläggande förutsättning för att det demokratiska systemet över huvud taget skall kunna fungera bra. Man har svårt att tänka bort politiska partier över huvud taget. Man kan naturligtvis säga att detta är riktigt, men att partierna skall finansiera sin egen verksamhet fullt ut. Det har visat sig att det är stora svårigheter med att klara av detta, inte minst i det moderna samhället, där kostnaderna är mycket stora. Vi vet alla som har varit engagerade i det direkta praktiska arbetet vilka stora kostnader som ligger hos t.ex. partidistrikten inför ett val. I realiteten har medelstora eller mindre partier svårt att ens kunna finansiera ett utskick till alla väljare inför valdagen. Det är naturligtvis betänkligt om man har det på det sättet. Jag tycker för min del att man kan vända på det hela och se positivt på partistödet. Vad man än säger i den enkla propagandan har vi ett osedvanligt okorrumperat politiskt samhälle i vårt land. Detta beror väl inte enbart på att vi har partistöd, men jag tror faktiskt att det medverkat. Partierna måste finansiera sin verksamhet på ett eller annat sätt. Kan man inte göra det på ett sätt, får man alltså göra det på ett annat sätt. Erfarenheten från andra länder är mycket avskräckande. Utskottet som helhet var i Argentina och Chile och fick reda på hur det går till där. Därefter har jag varit i Brasilien och kunnat studera hur partierna finansierar sin verksamhet där. Man har en mycket utbredd korrumption, där inflytelserika intressenter försöker att främja sina högst materiella intressen. Inte minst när jag var i Brasilien pratade jag med företrädare för olika partier samt med högsta domstolens president, vicepresident och andra. Alla var mycket intresserade av det svenska partistödssystemet, som de såg som ett sätt att sanera partiernas verksamhet. Vi behöver inte gå så långt; vi behöver bara se hur det är i Italien, där rättegångar satts i gång. Nu är det naturligtvis en förenklad skräckbild som jag målar upp. Jag tror inte att det skulle gå på samma sätt, i alla fall inte omedelbart, i vårt land om vi avskaffade partistödet. Men det är alldeles uppenbart att partierna riskerar att komma i beroendeförhållande, om de tvingas leva på bidrag från intressenter av olika slag i för stor utsträckning. Harriet Colliander säger att partistödet har konserverat vår partistruktur. Harriet Colliander är ett levande och nyss talande bevis på att så icke är fallet.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

Herr talman! Jag vill upprepa mitt konstaterande att vi faktiskt har fattat beslut om att skära ner partistödet med 10 %. Vi får se vilken verkan detta kommer att få. Jag tror att vi får vara försiktiga med att utarma de politiska partierna. Det är inte så som Harriet Colliander vill ge sken av, att de politiska partierna lever i lyx och överflöd, inte alls. Det är ett förfärligt gnetande. Det vet alla som har varit aktiva i det mera organisatoriska arbetet inom partierna. I varje fall mindre och medelstora partier kan med nöd och näppe avlöna en ombudsman i varje partidistrikt. Ytterst är det här en fråga om demokrati, kan man säga, vilka villkor som skall gälla för demokratin. Jag tycker att vi skall ha politiska partier som kan verka på bredden och verka inte bara här i riksdagen utan också regionalt och lokalt. Det är inte alla som har samma access till TV dag och natt som Ny demokrati har haft.

Herr talman! Jag tycker att det är fascinerande att höra att det är partistödet som gör att vi inte har korruption och mutor i det här landet, till skillnad från ociviliserade stater som Italien. Det finns minst tre goda skäl till att avskaffa det offentliga partistödet, tycker jag. Det första är naturligtvis ekonomin. Vi är ett land med 200 miljarder kronor i budgetunderskott och 1 000 miljarder i statsskuld. Det är alldeles uppenbart att vi måste spara. Vi inser mer eller mindre varje dag att det handlar om svindlande belopp, men varenda gång vi kommer till konkreta om än små besparingar är det kört. Vi skjuter framför oss en börda till nästa eller nästnästa generation för varje summa som vi inte väljer att spara i dag. Jag tycker att det är omoral att inte spara på de områden där det går att spara. Det handlar om en halv miljard kronor trots allt. Det andra är symbolspråket: att politik inte bara är sammanträden och beslut utan att det också handlar om ledarskap, föredöme och pedagogik, att det är rätt signal att visa väljarna att inga pengar är gratis, att vi inte missbrukar de pengar som vi faktiskt tar ifrån väljare för det som vi tycker är väldigt viktigt. Just dessa två argument har även Ny demokrati gjort till sina. Det är fint att nydemokrater vill spara någonstans trots allt. Men min respekt för Ny demokrati skulle vara litet större om man var litet konsekvent. Det är hyckleri, tycker jag, att berömma sig över att spara några tiotals miljoner kronor i statsbudgeten och samtidigt rösta emot när det verkligen gäller, när det är stora summor på spel. Det är modigt i smått och fegt i stort. Jag tycker att Ny demokrati faktiskt silar myggen och sväljer elefanterna. Partiet följer minsta motståndets lag. Det är fegt. Det tredje skälet att avskaffa det offentliga partistödet gäller någonting helt annat, större, viktigare och långsiktigare. Det handlar om att vi i Sverige behöver en modernisering av politiken, om att utsätta hundraåriga skapelser till partier för det nyttiga tvånget att då och då anpassa sig till väljarnas åsikter och väljarnas uppfattning om hur politiken borde bedrivas, i stället för att bara anpassa sig till de offentliga stödformerna. Jag är uppriktigt bekymrad över klyftan mellan väljare och valda i Sverige, över politikerföraktet som alla utom just politiker tycks älska att tala om, över väljarnas uppgivenhet inför politikernas förmåga att lösa Sveriges problem i denna kammare. Detta bottnar i att partierna är osunt oberoende av väljarna och i att väljarna därför inte tar något eget ansvar för sina partier. Vid sidan om ett riktigt personvalssystem är finansieringen den enskilt viktigaste frågan för att tvinga politiker och partier att gå utanför sina egna sammanträdesrum och börja tala med riktiga, levande väljare och faktiskt vädja om deras stöd även ekonomiskt. Partistödet har frikopplat partierna från väljarna. Det gör de enskilda väljarnas insatser överflödiga. Det uppmuntrar, det vet vi alla även om vi sällan talar om det, till direkt fusk. Det motverkar dessutom varje tendens till modernisering av partierna, eftersom tvånget aldrig finns. Det här leder alla partiers politiker in i en fast förankrad känsla av att det finns gratis pengar, att man inte måste motsvara någon människas förväntningar, utan att det finns fria resurser, något som aldrig finns i en annars sund ekonomi. I ekonomin kallas detta för planhushållning. I politiken luras man att säga att det är en förutsättning för en sund demokrati. Sanningen är att vi har partistöd därför att det är bekvämt at ha partistöd. Det inrättades sent, långt senare än demokratin. Det inrättades inte för att motverka maffian eller mutorna i Sverige. Partierna behöver inte bry sig om väljarna bara de går och röstar. De bryr sig bara om dem som redan är frälsta. De behöver inte inse att det har gått 100 år sedan partierna bildades och att det är dags att de i grunden förändras när det gäller sättet att bearbeta väljare och ha kontakter med väljare. Jag tror ingenting kunde vara farligare -- om det är det enda arv som vi lämnar efter oss till nästa generation förutom naturligtvis statsskulden -- än en grundmurad misstro mot de politiska partiernas sätt att arbeta. Det är hög tid för oss att faktiskt börja leva som vi lär.

Herr talman! Ulf Kristersson är betydligt radikalare än Harriet Colliander. Hon har insett att vi måste ha något partistöd kvar för att partierna skall kunna klara sin verksamhet. Ulf Kristersson tycker däremot att vi kan slopa allt. Jag vill rätta till en sak först. Jag vill vara noga med att säga att Sverige inte skulle bli ett genomkorrumperat samhälle om vi tog bort partistödet, det tror jag inte. Jag påpekade att man i andra länder, där man har korruptionsproblem, visade mycket stort intresse för det svenska systemet. Man såg det som en väg att komma ifrån beroendet av stora ekonomiska intressen. Detta känner vi ju till från många länder. Man behöver inte gå till Sydamerika eller Italien, det finns även i länder på närmare håll. Det blir då ofta fråga om dolda bidrag, dvs. man har inte koll på vilka som har lämnat bidragen eller varför. Det tycker jag är olyckligt. De politiska partierna skall stå så fria som möjligt från olika intressen. Ulf Kristersson är bekymrad över att klyftan mellan väljare och valda ökar. Ja, det är jag också, och det har jag tagit upp i många anföranden, bl.a. från denna talarstol. Men jag har svårt att se att klyftorna skulle bli mindre om man tog bort partiernas möjligheter att över huvud taget kommunicera med sina väljare, potentiella väljare och sina medlemmar. I Ulf Kristerssons och Henrik Landerholms motion står det: ''Att avskaffa de offentligt finansierade partistöden vore att sända en signal till väljarna att även politikerna inser att de måste förändra sina vanor''. Vilka vanor då? Om man som jag i tio år har suttit som ordförande i en distriktsstyrelse och gnetat på alla håll och kanter för att över huvud taget kunna hålla verksamheten i gång, är det minsann inte tal om några vanor. Jag vet ju inte vilka vanor som Ulf Kristersson är uppfostrad med inom det politiska livet. Jag har naturligtvis inte heller någon insikt i hur Moderata samlingspartiet -- som har betydligt mer pengar till sitt förfogande än vad t.ex. Centerpartiet har -- använder sina resurser. Men det anser jag vara en sak för Moderata samlingspartiet. Jag konstaterar också att Ulf Kristerssons och Henrik Landerholms partikamrater i konstitutionsutskottet inte har biträtt den här motionen, utan de ingår i utskottets majoritet.

Herr talman! Det är rimligt att kunna stå på egna ben i politiken. Men både tredje vice talmannen och Harriet Colliander har fel. Det är alldeles uppenbart att partierna inte står på egna ben i dag. De är enormt beroende av offentliga bidrag för sin verksamhet. Vi är beroende av en enda mecenat, förvisso ovanligt lättkontrollerad, eftersom vi själva styr den. Det kan möjligen tyckas något anstötligt, om det hade varit fråga om någon annan verksamhet. Vi ger oss själva förmåner som jag faktiskt tycker är tveksamma. Däremot tycker jag inte alls, Harriet Colliander, att vi skall vara oberoende. Tvärtom, vi skall vara beroende av väljarna. Det är skadligt att partierna i Sverige är oberoende av väljarna. Partierna tvingas inte att hela tiden fråga väljarna vad de tycker och tänker, att vädja om deras stöd, inte bara om röster vart tredje år utan partierna måste visa väljarna att det är värt någonting att stödja det parti som de tror på. Varför skulle vi inte gneta, som Bertil Fiskesjö säger?

Herr talman! Det rimliga är att alla partier hela tiden är beroende av väldigt många människor för sin verksamhet, åtminstone av de människor som tycker att partiet gör rätt. Det är väl rimligare att jag ber de människor som tycker att Moderaterna har en sund politik att avstå en smula av sina resurser för våra idéer än att jag ber kommunister eller socialdemokrater att avstå pengar för vårt partis verksamhet? Är inte detta sundare, rimligare och mer moraliskt på alla sätt och vis? Jag tror att det blir ett hårdare krav på partierna att göra det som väljarna tycker är viktigt, om de själva kan vara med och aktivt påverka det som händer på ett helt annat sätt än i dag. Dessutom vet vi att de allra flesta människor som röstar inte är partiaktiva eller partimedlemmar. Det är inte bara de entusiastiska aktivisterna som bör ha inflytande i svensk politik. Det finns förskräckande många väljare som aldrig över huvud taget tar någon del i politiken. De tycker att politiken är tråkig, gammaldags, mossig och dammig. Gör vi ingenting åt detta, kommer partierna om en inte alltför avlägsen framtid att stå utan väljare och medlemmar.

Herr talman! Moderata samlingspartiets ledamöter i konstitutionsutskottet står bakom yrkandet i utskottsbetänkandet. Vi har alltså yrkat avslag på såväl nydemokraternas motion som den enskilda motionen från moderat håll. Vi ställer oss bakom regeringens förslag om att minska anslagen med 10 % fr.o.m. nästa mandatperiod. Det bör tilläggas att detta ingick i partiöverenskommelserna om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin. Överenskommelser skall respekteras. Enligt min mening som moderat är detta ett anständighets och trovärdighetskrav. Vad jag nu har sagt innebär givetvis inte att frågor om ytterligare besparing på detta område kan bli aktuella under kommande tid.

Herr talman! Jag begärde ordet för att korrigera några fakta som har levererats här. För cirka ett år sedan debatterade jag här i kammaren med Ian Wachtmeister om partistödets omfattning. Han hävdade då med emfas att det uppgick till ca 1 miljard kronor. Det gläder mig att det tycks ha skett en devalvering hos Ny demokrati. Nu är man nere på 800 miljoner. I Ulf Kristerssons motion nämns siffran 500 miljoner för det samlade partistödet. Ulf Kristersson är den som har hamnat närmast sanningen. Jag tycker inte att man här i kammaren skall diskutera sådana siffror som 800 miljoner, eftersom de inte stämmer. Det finns visserligen vissa mörkertal, men partistödet torde i alla fall inte uppgå till mer än 600 miljoner totalt. Sedan har jag bara ett litet förslag till Harriet Colliander och Ulf Kristersson. De skulle inom sina partier kunna verka för en försöksverksamhet, där man avstår från partistöd för att visa oss andra att det går att klara sig utan. Med dagens regler behöver man faktiskt inte rekvirera partistödet.

Herr talman! Avsikten med mitt tips var att man skulle kunna starta en försöksverksamhet för att visa andra partier att detta går att genomföra. I mitt förslag kan finnas en risk för att det kan vara litet farligt att experimentera med demokratin. Det var vad jag ville ha sagt med detta.

Herr talman! Det är sant att Ny demokrati kom in i riksdagen utan partistöd. Men det skedde väl inte utan priset av ett antal skulder? Man kan ha ganska god glädje av det partistöd som man nu får i riksdagen. Det går att komma in i riksdagen utan partistöd. Men går det att leva i riksdagen utan partistöd?

Herr talman! Sverige tillhör de länder i världen där man läser mest tidningar. Läsundersökningar visar att nio av tio svenskar regelbundet läser en dagstidning ungefär en halvtimme varje dag. Enligt de uppgifter som vi har fått står sig denna bild alltjämt. Det har förekommit larmrapporter om ett minskat tidningsläsande i yngre åldersgrupper. Några belägg för att det skulle förhålla sig på det sättet tycks dess bättre inte föreligga. Man har sedan länge vetat att äldre läser tidningar mer och med större regelbundenhet. I den åldersgrupp som ligger lägst -- den mellan 15 och 25 år -- har glädjande nog t.o.m. kunnat noteras en uppgång i läsandet. Att antalet prenumerationer har sjunkit i denna åldersgrupp har sannolikt sin förklaring i bl.a. den djupgående ekonomiska krisen. Dagstidningarna är alltjämt de centrala medierna för den debatt som håller demokratin levande. En bred svensk allmänhet vill att det skall förbli på det sättet. Allmänhetens breda uppslutning bl.a. för att rädda tidningen Arbetets utgivning är ett gott bevis för detta. Tidningarna är viktiga för den fria och obundna nyhetsförmedlingen och opinionsbildningen.

Dagspressen spelar också en viktig roll i kulturlivet. Att vi i Sverige i dag har en kulturminister som inte tycks inse vikten av detta får väl närmast betraktas som en paradox. Bakgrunden till det presstöd som vi i dag har i Sverige hänger intimt samman med det faktum att mångfalden i dagspressen genomgick en kraftig försvagning under efterkrigstiden. Utvecklingen gick raskt mot en ökning av antalet tidningsnedläggningar, mot tidningsmonopol på allt fler utgivningsorter och mot en ökad ägarkoncentration. Staten hade förvisso länge stött dagspressen genom generella åtgärder. Men dessa hade främst gynnat de stora marknadsstarka tidningarna. Det nya med det direkta presstödet, som infördes 1971, var att det var selektivt och att det gavs till tidningar som befann sig i ett konkurrensmässigt underläge. Syftet med statens selektiva insatser på medieområdet är att värna de grundläggande demokratiska friheterna, främst informations-, åsikts och yttrandefriheten. Mångfalden i dagspressen spelar här alltjämt en framträdande demokratisk roll, oberoende av hur man definierar ordet mångfald. En grupp i samhället som också måste få sin beskärda del av mångfalden är de synskadade. De har starka argument för att valfriheten också skall gälla dem. Det är också viktigt att garantera en hög ambitionsnivå i LL-stiftelsens utgivning. Presstödet har från första början stått på en solid grund. Uppslutningen i riksdagen har varit stor när det gäller stödets utformning och syfte. Regeringsskiftet 1976 och det faktum att Sverige hade borgerliga regeringar fram till hösten 1982 ändrade inte på detta förhållande. Centern och socialdemokratin har tillsammans utgjort stöttepelare för pressens mångfald i vårt land. Vänsterpartiet har intagit samma ståndpunkt. Det är min förhoppning att den gemensamma grundsyn som vi har skall bestå. För oss som värnar mångfalden i dagspressen var det inte utan att det gick ganska kalla kårar genom ryggmärgen när det efter förra valet stod klart att Folkpartiet och Birgit Friggebo i regeringen skulle få ansvaret för presstödet. Hennes första presspolitiska proposition blev som väntat en attack mot presstödet. Med Centerns hjälp lyckades vi socialdemokrater att förhindra ett försämrat driftsstöd. För nästa år har vi, jämfört med innevarande år, lyckats stoppa de nedskärningar på pressens område som planerades från Kulturdepartementets sida. Centern tvingades emellertid för ett år sedan att kröka rygg i regeringen när det gällde utvecklingsoch distributionsstödet. Detta var naturligtvis olyckligt. Jag tror att Bertil Fiskejö innerst inne tycker likadant. När riksdagen för tre år sedan tog ställning till presstödsförordningen var vi helt överens om att utvecklingsstödet var en viktig strategisk del av presstödet. Socialdemokraterna. Det var ju bl.a. med investeringsbidrag i förpressledet som många tidningar skulle få chansen att överleva, och att på längre sikt i mindre grad behöva ta ett ökat driftstöd i anspråk. När vi debatterade denna fråga i fjol konstaterade jag att om man inte snabbt återställde utvecklingsstödet till den nivå som gällde när det infördes, skulle långsiktigheten i presstödet gå förlorad. I dag befinner vi oss där. Mot denna bakgrund är det beklagansvärt att utskottsmajoriteten har avvisat vårt förslag om att riksdagen skall till utvecklingsstöd till dagspressen anvisa ett reservationsanslag på 17,8 miljoner kronor, dvs. 10 miljoner kronor mer än vad regeringen har föreslagit. Vi socialdemokrater har krävt att regeringen skall tillsätta en parlamentarisk utredning om dagspressens villkor. Det finns enligt vår uppfattning mycket starka motiv för detta. En sådan utredning skall enligt vår mening syfta till att säkra mångfalden i pressen och andra medier. Genom den aktuella situationen i tidningsbranschen och de stora förändringar som förestår inom mediesektorn riskerar mångfalden att gå förlorad. Situationen inom tidningsbranschen kännetecknas av en fortsatt starkt fallande annonskonjunktur och en utveckling mot ägarkoncentration och åsiktsmonopol inom mediesektorn. Genom de risker som finns i dessa hänseenden är det angeläget att stödet till pressen utreds. I ett sådant utredningssammanhang bör det också bringas klarhet i fråga om mervärdesskatt på dagstidningar liksom i fråga om behovet av reklamskatt. Samdistributionen knakar i fogarna på vissa håll. Även detta förhållande måste tas upp i en kommande utredning. Det är enligt vår uppfattning förvånande att den borgerliga utskottsmajoriteten har förkastat vårt förslag att riksdagen skall med ett sådant innehåll ge regeringen till känna behovet av en parlamentarisk utredning om dagspressens villkor. Stödet till den svenska dagspressen utgörs dels av direkta subventioner i form av presstöd och dels av skattelättnader. Det stöd till pressen som vi i dag skall besluta om är den lilla delen. Merparten av det sammanlagda stödet utgår i form av skattelättnader. Värdet av momsbefrielsen och annonsreduktionen kan uppskattas till ca 2 000 miljoner kronor. Ett stort antal av dessa miljoner går till de stora drakarna, många med god ekonomi. Detta visar en alldeles färsk rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO. I två års tid har jag här i kammaren försökt initiera en debatt omkring detta. Konstigt nog har de som vill skära ner på presstödet inte varit särskilt inrtesserade av en sådan debatt. Nu har ESO rapporten givit oss svart på vitt. Mest presstöd får Dagens Nyheter, och därnäst kommer Expressen. Merparten av det samlade stödet går till sex storstadstidningar. Vill man av statsfinansiella skäl spara på stödet till pressen, borde man ju i första hand angripa de generella stödåtgärderna, som ger störst stöd till de tidningar som har de stora upplagorna. Ni som i riksdagen brukar inbjuda till huggsexa om miljonerna till dagstidningarna, varför gör ni inte ingreppen där? Där finns ju minst fyra gånger så stort utrymme för sparnit. Det skulle kunna göras utan att mångfalden inom dagspressen blir lidande. Att ta ett stadigt grepp i det stöd som ger Dagens Nyheter och Expressen och några andra rika förstatidningar ett antal sköna miljoner vore väl inte så farligt. Dagens Nyheter dör inte av att mista några miljoner. Det skulle kunna bli ett tillskott i statskassan men inte leda till tidningsdöd.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

Herr talman! Jag har naturligtvis läst den frågedebatt som Harriet Colliander förde med Birgit Friggebo och där ni ventilerade frågan huruvida partipolitiska intressen gynnas. Harriet Colliander påstod att hon av utredningen kunde dra den slutsatsen, medan Birgit Friggebo drog en annan slutsats. Jag tänker överlåta den debatten till Harriet Colliander och Birgit Friggebo och låta dem slita den tvisten. Vad jag egentligen begärde ordet för var följande. När vi hade debatten här i kammaren för ungefär ett år sedan lovordade Harriet Colliander det förhållande som existerar på Gotland. Vi upplyste då från många håll henne om man hade pressstödet att tacka föratt det var som det var på Gotland hade man presstödet att tacka för. Mot denna bakgrund är det nästan ofattbart att Harriet Collianders parti nu återkommer med krav på att detta stöd skall avvecklas. Jag tycker att Harriet Colliander, som åtminstone i vissa lägen brukar framstå som en logisk person, måste betrakta det om hon nu för till torgs som ganska motsägelsefullt. Men var står Harriet Collianders parti när det gäller helheten? Är ni beredda att angripa de stora samhällskostnaderna, det generella stödet? Känns det inte litet osmakligt att skrota det selektiva stödet, som oavkortat går till tidningar som behöver det för sin överlevnad, men vara beredd att behålla och gynna det stöd som framför allt går till, vilket hon själv sade, de redan starka? Jag skulle vara mycket intresserad av att få svar på dessa frågor.

Herr talman! Det som är intressant med Gotlandstidningarna, Harriet Colliander, är att man kan samsas i en tidning om ledare på var sin sida, som står mot varandra -- det kan jag instämma i är bra. Det är inte ointressant. Men det är inte detta som vi diskuterar. Vad vi diskuterar är att det för att man över huvud taget skall kunna samsas om en ledare måste finnas en tidning. Utan presstöd hade det inte funnits någon tidning på Gotland. Det som är intressant med just Gotland är att det har varit möjligt för tidningarna där att överleva tack vare att de under en lång tid har kunnat få presstöd. Utan presstödet hade de inte funnits. Det är detta som Harriet Colliander och hennes parti vill ta bort. Under en treårsperiod skall det direkta presstödet, det selektiva presstödet, tas bort. Samtidigt uppfattade jag det på det sättet att de inte är särskilt intresserade av att göra något på de områden där man skulle kunna göra ganska goda insatser från samhällets sida. Utan att låta tidningsdöden drabba skulle man kunna åstadkomma förändringar när det gäller de kostnader för presstödet som samhället har. Jag vet inte vem som är ideologisk grundfader i Harriet Collianders parti. Men det brukar ibland sägas att han heter Ian Wachtmeister. Men förra gången som vi diskuterade presstödet förde jag debatten med honom. Då sade han: Skall politiker genom bidrag stödja dem som skall kritisera politikerna? Vårt svar är nej. Jag måste säga, Harriet Colliander, att jag tycker att det är en mycket märklig uppfattning. Jag anser att det är rimligt att vi har tidningar som får stöd och som verkligen nagelfar vad politikerna gör, vad som görs inom offentlig sektor och vad som görs inom privat sektor. Men här har vi ert partis ideologiska grundförklaring att icke ett öre skall ges till dem som kritiserar politikerna. Vårt svar är nej, säger Ian Wachtmeister. Vad ger Harriet Colliander för svar på den punkten?

Fru talman! Dagspressen kan enligt vår mening inte ersättas av andra medier när det gäller att fylla behovet av kommunikation mellan människor och ge förutsättningar för en fungerande demokrati. Vi kan en stund fundera över hur det skulle vara om den politiska debatten fördes bara i radio och TV. Då kanske vi skulle få ersätta våra mappar med tidningsklipp med en trave band och en radiobandspelare eller kanske en video med en liten TV-apparat. Inte minst på lokalplanet spelar tidningar enligt vår uppfattning en avgörande roll för rapportering, kommentarer och granskning av den politiska beslutsprocessen. I mitt län, Norrbottens län, finns det för närvarande fyra dagstidningar. Utan presstöd skulle två av dem försvinna. En andratidning som inte kan hålla tillräckligt hög nivå på annonsintäkterna skulle försvinna. Vi vet att 60--75 % av en morgontidnings intäkter består av annonsintäkter. Det här skulle också innebära att i ett område där Socialdemokraterna eller på Vänsterpartiet skulle det bara finnas en moderat tidning. I Tornedalen skulle en tvåspråkig tidning försvinna eftersom den har en alltför liten upplaga för att kunna överleva. Där skulle alltså en pressröst tystna. Det är en av våra få tidningar som skriver på både finska och svenska. Detta skulle innebära en kraftig försämring av förhållandena för de finsktalande i Tornedalen. Jag kan inte se på vilket sätt det skulle gynna underordnade och mindre köpstarka grupper i mitt län om dessa två tidningar försvann. Det är kanske så att när det faller bröd i stor omfattning på de rikas bord faller det också en hel del smulor till de fattiga. Jag har själv under några år varit verksam med att starta en tidning som stod för våra åsikter med hjälp av presstöd. Den möjligheten öppnades genom presstödet, men det var inte ett så omfattande presstöd att den kunde överleva. Den fick försvinna från scenen. I det sammanhanget upplevde vi inte att det egentligen var presstödets fel. Det var möjligen vår oförmåga att driva tidningsföretaget. Presstödet i de sammanhang som jag nu har beskrivit är inte ett stöd för etablissemanget. Det ger en möjlighet för andra intressen än de dominerande att starta tidningar och göra försök i den här branschen. Sedan förra presstödsutredningen och sedan riksdagen fattade sitt förra beslut om utformningen av presstödet har det ändå skett en hel del på medieområdet. Det har vi varit inne på tidigare i dag. Vi är därför positiva till att en ny utredning nu sätts i gång. Vi får hoppas att den får en parlamentarisk medverkan även från de mindre partierna. Frågan om vilken inverkan reklamskatt och befrielse från mervärdesskatt har på pressen bör också klargöras i en sådan utredning. Vi menar också att utvecklingsstödet fyller en viktig funktion och gör det möjligt just för mindre tidningar att skaffa ny och arbetsbesparande teknik. Därmed ges de också möjligheter att rationalisera driften och få den billigare. Vi betraktar den neddragning av utvecklingsstödet som skedde under det löpande budgetåret som tillfällig, och man bör inför 1993/94 kunna återgå till en högre nivå. Vi kommer därför att stödja sreservationen på den punkten. När det gäller taltidningsstödet finns det flera motioner som pekar på svårigheterna för riktigt små tidningar att upprätthålla den servicen. Tveksamheten inför att starta taltidningar är mycket stor när antalet abonnenter på tidningen är lågt. Vi föreslår därför ett höjt bidrag för tidningar med upplagor under 10 000 exemplar. Vad vi har kunnat se av statistiken är det ingen tidning med så låg upplaga som har kunnat driva taltidningsservice. Därmed går ett antal synskadade människor miste om möjligheten till kontakt med sådana tidningar. Jag yrkar därför bifall till vår meningsyttring vad gäller mom. 10.

Fru talman! Här har redan sagts mycket om dagspressens betydelse för den svenska demokratin och för den fortgående samhällsdialogen. Jag kan instämma i mycket, om än inte i riktigt allt, av vad som har sagts. Det är självklart att tidningarna alltfort har en mycket viktig roll att spela i en öppen demokrati. Det gör de på olika sätt, dels som granskare och kritiker av vad som händer på det politiska planet men också i samhället som helhet, dels som opinionsbildare i sådana frågor som kanske har försummats av de samhälleliga organen. Här finns, som vi alla vet, en växelverkan mellan medier och politik som är viktig. En förutsättning för att pressen skall kunna spela den här rollen är naturligtvis att tidningarna inte blir alltför få och att koncentrationstendenserna som vi ser i vårt samhälle, trots presstödet, inte drivs för långt. Det måste finnas utrymme för olika synsätt i olika tidningar. Det måste också finnas möjlighet för dem som vill delta i det politiska samtalet att få ett och annat inlägg publicerat. Det är kärvt även för oss politiker när det gäller att få in något i tidningarna. Man skyller på utrymmesbrist osv. För min del har jag förmånen att leva i ett område där vi har tre tidningar, Sydsvenska Dagbladet, Skånska Dagbladet och Arbetet. Om man vet att man blir utesluten från en tidning, kanske på grund av det som står i den artikel man har skrivit, kan man göra ett försök hos någon av de andra. Som regel lyckas det, särskilt om man kan påpeka att den och den tidningen inte har tagit in det här alstret. Så är det ju för många människor som vill delta i det allmänna meningsutbytet. Det får inte vara för få förmedlare av de opinioner och åsikter som finns, om medierna skall kunna spela en viktig och diversifierad roll. Innan vi fick presstödet hade vi en snabb tidningsdöd, som alla vet som har studerat det här ämnet. I en del stora regionsstäder har vi fått monopoltidningar. Vi vet också hur de fungerar. Det är utomordentligt svårt för en del meningsriktningar att över huvud taget komma till tals i dessa monopoltidningar, särskilt i valrörelser. Det har jag själv upplevt i olika sammanhang. Man säger: Vi har fullt nu, men efter valet kan vi publicera din artikel. Det är inte särskilt nyttigt för en demokrati om pressrösterna blir alltför få. Jag tycker fortfarande att presstödet har en viktig uppgift att fylla i demokratins tjänst. Om Ny demokrati skulle få sina tankegångar realiserade skulle det betyda en mycket radikal utslagning av tidningar. Om jag inte missminner mig sade Presstödsnämnden, när vi hade företrädare för denna nämnd hos oss i utskottet, att en reducering med 30 % skulle innebära att 19 tidningar slogs ut ganska omedelbart. Tar vi bort presstödet helt och hållet så rensar vi. Här i Stockholm rensar vi t.ex. ut Svenska Dagbladet, vilket jag tycker skulle vara synd. Det är bra att det finns åtminstone två morgontidningar i Stockholm för balansens skull. Jag yrkar alltså avslag på Ny demokratis reservationer. Jag yrkar också avslag på När det gäller de socialdemokratiska reservationerna och utskottsbetänkandet som sådant, dvs. majoritetens betänkande, skiljer sig åsikterna inte särskilt mycket. Kurt Ove Johansson försökte göra det mesta möjliga av de små skillnader som finns. Presstödet är kvar även efter det att riksdagen har fattat beslut om det här betänkandet. Det är kvar på nuvarande nivå. Det borde väl Kurt Ove Johansson kunna räkna den sittande regeringen till godo. Socialdemokraterna hade ett krav om en ny pressutredning i en av sina motioner. Den frågan har diskuterats inom regeringen, och som framgår av utskottets betänkande är det att förvänta ett initiativ från regeringen vad gäller tillsättandet av en ny pressutredning. Detta har Socialdemokraterna inte kunnat nöja sig med, utan de har reserverat sig för att kunna veckla ut sig särskilt. Det må vara er väl unnat, men det finns inte särskilt mycket substans i den reservationen. På några punkter har Socialdemokraterna litet fetare kassa än vad vi på regeringssidan har ansett oss ha. Det är gärna så; vi har hört tidigare och också i debatter här i dag att den socialdemokratiska oppositionen tydligen har tillgång till andra inkomstkällor än vad regeringspartierna har. Man kan alltså blåsa på med några miljoner här och var, vilket vi med litet striktare budgetdisciplin inte anser att vi kan unna oss. Således, fru talman, bifall till utskottets hemställan!
Fru talman! Bertil Fiskesjö menade att vi borde vara nöjda från vårt håll, eftersom man den här gången inte gör någon förändring av stödet till pressen i förhållande till innevarande budgetår. Vad jag försökte säga i mitt anförande var att om man misshandlar utvecklingsstödet för länge -- det sade jag redan i fjol -- finns det risk för att hela strategin med den presstödsreform som vi genomförde för tre år sedan går om intet. Tanken bakom utvecklingsstödet var ju att tidningarna skulle ges möjligheter att bli effektivare i förpressledet, för att de sedan skulle slippa använda så mycket driftstöd. Vad som nu har hänt under de två borgerliga regeringsåren är att man har underminerat utvecklingsstödet. Det finns inga pengar kvar. I utskottet har vi genom Presstödsnämnden fått reda på att nämnden nu samlar ansökningarna på hög. Själva strategin och andemeningen i presstödsreformen för tre år sedan har därmed gått i stöpet. Man skall ändå komma ihåg, Bertil Fiskesjö, att sedan vi fattade beslut om det nya presstödet för tre år sedan byggde man under två år upp utvecklingsstödet med 35,8 milj.kr. varje år. Presstödsnämnden har sagt att denna insats har betytt oerhört mycket för tidningarna när det gäller rationalisering. Sedan är det inte heller oviktigt, Bertil Fiskesjö, med kravet på parlamentarisk utredning och att vi vill ha ett tillkännagivande till regeringen. Det är en sak att man inom regeringen överväger att företa en översyn av dagspressens situation. Vi vet ju ingenting om innehållet i denna översyn. Om Bertil Fiskesjö hade lyssnat på vad jag sade i mitt inledningsanförande och de motiv som jag gav för en presstödsutredning, hade han hört att jag anser att det är av yttersta vikt att riksdagen i dag i ett tillkännagivande till regeringen också talar om vad som borde ingå i en sådan utredning. Jag måste beklaga att man från den borgerliga majoritetens sida i utskottet inte också i det avseendet godtog det socialdemokratiska förslaget utan bara ställde sig bakom den del som gällde det parlamentariska inslaget.

Fru talman! Jag håller med Kurt Ove Johansson om att utvecklingsstödet är viktigt och har spelat en stor roll för många tidningar. Vi skall naturligtvis ha det kvar, och det är kvar. Vad som skiljer är att Socialdemokraterna anser sig ha 10 miljoner kronor mer än vad majoriteten har att lägga på det stödet just nu. Vad gäller den utredning som Kurt Ove Johansson också talade om och som jag var inne på i mitt anförande kan jag inte finna att det står särskilt mycket mer i den socialdemokratiska reservationen än vad som står i utskottsmajoritetens skrivning. Vi skriver bl.a.: ''Utskottet förutsätter att det angelägna intresset av en rimlig mångfald i pressen gör att en sådan utredning kommer till stånd, och då under parlamentarisk medverkan.'' Vi refererar också till de förändringar som har skett i mediasituationen, bl.a. genom utvecklingen av andra medier. Det är alltså en allmän bakgrund. Däremot kan inte ett utskott skriva detaljerade direktiv. Hur direktiven skall se ut i detalj får naturligtvis bli föremål för beredning och noggranna överväganden inom regeringen. Jag hävdar fortfarande att frånsett att Socialdemokraterna anser sig ha litet mera pengar än regeringssidan är det inte mycket som skiljer mellan utskottsmajoritetens skrivning och den socialdemokratiska reservationen.
Fru talman!

Det som var den stora strategin bakom det nya presstödet har man alltså slagit undan benen för. Jag sade till Bertil Fiskesjö när vi diskuterade den här frågan i fjol: Okej, det kan man måhända göra ett år, men längre går det inte. Sedan måste vi tillbaka till att fortsätta att bygga upp utvecklingsstödet. Nu är det andra året som man anslår 7,8 miljoner. Presstödsnämnden har själv sagt att ytterligare minst 10 miljoner skulle ha behövts för att inte rasera hela strategin. Det är precis det kravet som vi har framfört i den socialdemokratiska motionen. När det gäller utredningen vill jag erinra Bertil Colliander bara för någon dag sedan. Hon pratade inte alls om att det skulle vara någon parlamentarisk utredning. Förvisso har ni sagt det i utskottet, men vad hade det varit för fel att göra ett tillkännagivande på den punkten? Jag är litet förvånad över den borgerliga majoritetens sätt att resonera när det gäller just tillkännnagivande till regeringen. Det var inte så länge sedan vi hade en diskussion här i kammaren om ett annat tillkännagivande som Socialdemokraterna yrkade på. Den gången gällde det offentlighetsprincipen. Då sade den borgerliga majoriteten i utskottet: Men, herregud, inte kan man göra ett tillkännagivande till regeringen! Det är ju detsamma som att slå regeringen på fingrarna! Jag tycker att det är ett väldigt konstigt betraktelsesätt, att ett tillkännagivande till regeringen skulle vara att slå regeringen på fingrarna. Sedan är det ju på det sättet att om Bertil Fiskesjö hade lyssnat på vad jag sade i debatten, skulle han vetat att jag redovisat en rad olika faktorer som borde ingå som en viktig del i det utredningsarbete som förhoppningsvis skall komma till stånd. Jag tycker att det är synd att inte göra ett tillkännagivande med det innehåll som vi har föreslagit. Eftersom detta är mitt sista inlägg, kan jag säga att jag hoppas att Bertil Fiskesjö får rätt, nämligen att de direktiv som kommer skall motsvara de förväntningar som vi har. Då är inte motsättningarna särskilt stora.
Fru talman! Bara en kort korrigering med anledning av att Kurt Ove Johansson kom in på ett annat beslut som vi har tagit här i riksdagen, i anslutning till ett helt annat betänkande. Det var inte så att vi från majoritetens sida, när vi diskuterade frågan om ett tillkännagivande om offentlighetsprincipen, var ängsliga för att ett tillkännagivande skulle innebära att man slog regeringen på fingrarna. Det kan man behöva göra ibland, oavsett vilken regering som sitter. Jag är inte särskilt blödig i sådana sammanhang. Men vad det här gällde var att vi alla hade samma uppfattning -- företrädare för regeringen, för majoriteten i utskotten och för det som blev oppositionen i utskottet. Den gången uppfattade jag Socialdemokraternas reservation enbart som en markering att uppmärksammas av alla dem som trodde att vi andra över huvud taget inte var intresserade av offentlighetsprincipen. Detta ställningstagande hade föregåtts av en mycket konstig debatt i massmedierna, inte minst i Pressens Tidning. Kurt Ove Johansson och hans partikolleger tog också den gången chansen att avge en reservation alldeles i onödan.
Fru talman! Vi kanske inte skall ta upp den gamla debatten om offentlighetsprincipen igen. Jag medger att det var jag som förde den på tal, men jag gjorde det därför att den borgerliga majoriteten faktiskt tog hela inkråmet i den socialdemokratiska motionen men avslog dess krav på ett tillkännagivande till regeringen. Då sade man i diskussionen kring bordet att om man skulle göra ett tillkännagivande, vore det som att slå den sittande regeringen på fingrarna. När det gäller den fråga som vi nu diskuterar, nämligen en parlamentarisk utredning om presstödet, är det faktiskt så, Bertil Fiskesjö, att regeringen inte har uttalat att det skall göras en parlamentarisk utredning. Jag menar att det då inte hade varit fel om vi även på den punkten hade tillgodosett det socialdemokratiska kravet och gjort ett tillkännagivande till regeringen, samtidigt som vi hade kunnat tala om för regeringen vad vi från utskottets sida önskade att en sådan utredning skulle kunna avse. Det hade varit rimligt att den borgerliga majoriteten i utskottet fullt ut hade tillstyrkt den socialdemokratiska motionen.

Herr talman! Nu har vi på nytt ett sådant där m.m.- betänkande. Detta är en följd av att riksdagen har fått en m.m.-proposition. Jag säger inte detta för att anmärka, utan för att det har betydelse för mitt fortsatta resonemang. Vid höstens krisöverläggningar kom vi överens med regeringen om att det premiegrundande allemanssparandet skulle avbrytas. Denna överenskommelse följdes så småningom upp av fortsatta resonemang för att vi skulle kunna bli överens om hur det skulle gå till, vilka premier som skulle utgå och tiden för avbrytandet. Vi blev överens. Inte var vi riktigt nöjda, och jag gissar att regeringsföreträdarna inte heller var det. Men så är det ju ofta vid en förhandling. Det gäller att ge och ta samt att stå vid sitt ord. Nu finns förslaget här och vi ställer upp på det. Samma sak gäller frågan om ersättning till fondbolagen för de kostnader de har haft i samband med det avbrutna sparandet. Jag är glad att utskottet har enats om att riksdagen skall vara mycket restriktiv. Det har inneburit att inom en ram på 85 miljoner får regeringen, om kammaren följer finansutskottets förslag, förhandla med de här företagen. Regeringens förslag innebar att ramen skulle vara 100 miljoner, och Fondbolagens förening och Svenska bankföreningen har i en gemensam skrivelse sagt att kostnader som bör ersättas ''kan komma att ligga i storleksordningen 200 miljoner''. Dessutom ville de att det inte skulle finnas något tak. Utskottet har avvisat dessa, som jag tycker, ohemula krav. Dessutom har utskottet skärpt regeringens förslag. Så över till stridsfrågan, herr talman. I debatten här i kammaren den 17 mars i år, för två veckor sedan, sade statsminister Bildt i en replik till Ny demokratis ledare: ''Överenskommelser gäller. Det är inte fråga om tiden. Att tro det är en missuppfattning av läget.'' Just det. Så är det och så skall det vara. Det borde i varje fall vara det, även för moderater. I överläggningarna i höstas kom vi överens om att det skulle vara ett moratorium, alltså ett uppehåll eller ett anstånd, för försäljningen av statliga företag. Dessutom kom vi överens om att det skulle ske ett samråd om de propositioner som upptog regeringsförslag som var ett utflöde av krisöverenskommelserna. Jag tar det sista först. Vi fick mycket riktigt, precis som vi kommit överens om, ett delningsexemplar av den proposition som har lett till detta betänkande. Men ''m.m. '', alltså förslaget om utförsäljning av aktier i portföljförvaltningsbolagen Förlåt mig min hädiska tanke, men det är faktiskt en händelse som ser ut som en tanke. Till sakfrågan. Alla överenskommelser, särskilt politiska kanske, kräver eftervård. Här menar jag att det brister. Flera moderata statsråd, biträdande finansminister Bo Lundgren är ett exempel, visar så fort de får en chans att de betraktar det som har kallats krisöverenskommelserna som ett avslutat kapitel och, verkar det, som ett nödvändigt ont. Det verkar som om dessa statsråd vill ha så litet som möjligt med oss socialdemokrater att göra. Det finns skäl för regeringen och de ledamöter som utgör regeringens underlag här i kammaren att fundera ett ögonblick på sambandet mellan bristen på vilja att hålla gjorda överenskommelser och möjligheterna att träffa nya sådana, den sjunkande kronkursen och de stigande räntorna. Här finns helt klara samband. Som jag har sagt tidigare råder det enligt överenskommelserna i höstas i princip ett moratorium för försäljning av statliga företag och fastigheter. Vi anser att träffade uppgörelser skall följas. Vi anser inte att förslaget om utförsäljning av aktier i Atle och Bure, som föreslås i propositionen, och som finansutskottets majoritet har ställt sig bakom, stämmer överens med de träffade uppgörelserna. Som statsministern sade den 17 mars: ''Överenskommelser gäller. Det är inte fråga om tiden. Att tro det är en missuppfattning av läget.'' Till er som tillhör regeringsunderlaget här i kammaren vill jag säga: Följ er statsminister! ''Överenskommelser gäller.'' Så är det. Så skall det vara. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen.

Herr talman! Den socialdemokratiska reservationen koncentrerar sig på en detaljfråga i betänkandet, utförsäljningen av en liten del av den statliga minoritetsposten i riskkapitalbolagen Atle och Bure. Det statliga innehavet tillkom av skäl som inte längre är giltiga. En framtida avveckling av bolagen har aviserats. Som ett led i den framtida avvecklingen bör bolagen nu börsintroduceras. För att möjliggöra detta är det lämpligt att sälja ut en mindre del, 3 %, av det statliga aktieinnehavet på 37 %. Av detta gör Socialdemokraterna ett stort indignationsnummer och hänvisar till moratoriet från höstens krisuppgörelse. Arne Kjörnsberg tar upp fadäsen -- om jag säger så -- med delningsexemplaret av betänkandet som uppenbarligen inte innehöll den här delen av förslaget. Jag har all respekt för hans reaktion i det fallet. Jag vill i så fall gärna framföra en ursäkt från regeringen för att det blev så. Det är ett förbiseende. Det var fel, men det ändrar i sak inte min uppfattning. Atle och Bure är inga statliga bolag. Staten har bara en minoritetsandel. Den har tillkommit för ett ändamål som inte längre är aktuellt. Arne Kjörnsberg ger själv inget besked om hur framtiden för dessa bolag skall se ut. Avser man från socialdemokratiskt håll att bibehålla det statliga ägandet? Skall staten i så fall svara för näringslivets riskkapital i framtiden, eller det här bara ett nytt exempel på den taktik där man säger nej till regeringens förslag utan att själv i stället lägga fram några egna konkreta alternativ? Herr talman!

Herr talman! Tom Heyman säger att vår reservation bara handlar om en detalj. Så här är det, Tom Heyman. Om den första saken, avvecklingen av allemanssparandet, var vi överens. Överenskommelse skall hållas. Så är det, och så skall det vara. Det är därför som vi inte har reserverat oss där. Vi har gjort upp med er om att det skall vara så. Det står vi för. Beträffande den andra delen, som handlar om ersättning till fondbolagen, var vi överens vid krisöverläggningarna om att vi skall ta upp det till diskussion. Eftersom vi var ense om det, kan vi inte reservera oss på den punkten. Den tredje frågan, utförsäljning av aktierna i Atle och Bure: Med risk att upplevas som tjatig vill jag säga att vi faktiskt var överens om att det skulle vara ett moratorium vad gäller utförsäljning av statliga bolag och fastigheter. Det var en överenskommelse. Den står man för, i varje fall om man är socialdemokrat. Jag noterar att ni inte står för den. Er statsminister har sagt här i kammaren: ''Överenskommelsen gäller.'' Så tillade han: ''Så är det, och så skall det vara.'' Lyssna på er statsminister, Tom Heyman. Sedan frågar Tom Heyman hur det skall bli, om vi skall behålla dessa som statliga företag. Ja, vi får väl ta ställning till det när vi sitter i kanslihuset igen. I det här betänkandet står det att ni skall behålla mer än en tredjedel under fem år. Det är nämligen förutsättningen för att ni som ägare skall kunna stoppa alltför stora vidlyftigheter med dessa företag. Svaret bör väl närmast komma från Tom Heyman. I varje fall under de närmaste fem åren skall staten behålla minst en tredjedel.

Herr talman! Det avgörande är hur man ser på dessa bolag. De har från vår sida inte betraktats som statliga bolag. Det är de inte heller. Staten har bara ett minoritetsintresse. På sikt finns det ingen orsak att behålla detta minoritetsintresse. Den här försäljningen, som innefattar en mycket liten del av bolagen, gör man enbart för att kunna göra en börsintroduktion och få dessa bolag noterade på börsen för en framtida avveckling. Dessa bolag kan inte jämföras med rena statliga företag, typ Vattenfall, Posten eller andra rörelsedrivande företag. Här är vi antagligen oense. Arne Kjörnsberg betraktar dessa som statliga bolag som skall behållas statliga som alla andra statliga företag. Vi lär inte bli överens om den saken.
Herr talman! Nej, Tom Heyman, det gör vi inte. Det enda jag kräver är att ni skall leva upp till vår överenskommelse om att samråd skall ske. Det är detta ni inte gör. Därför är jag så indignerad. Sedan till detta med börsintroduktionen. När statssekreteraren i Näringsdepartementet var i finansutskottet där vi skulle samtala med honom om detta, frågade jag honom: Hur har ni tänkt er börsintroduktionen? Inget svar. Efteråt i korridoren frågade jag på nytt. Jag sade: Ni måste ha en plan för detta. Ni har ju sagt att bolagen skall börsintroduceras. Ni måste ha en plan för hur ni skall sälja ut dem. Inget svar där heller. Det får vara som det vill med den saken, men det intressanta är -- det är den avgörande frågan -- överenskommelsen. Hur skall vi kunna lita på er? Ni springer ju så fort det går, i varje fall när det gäller de delar där överenskommelsen sedan skall handläggas av moderata statsråd. Det är detta som är ert problem, vårt problem och landets problem.
Herr talman! Som jag sade har detta en bakgrund i ett felaktigt delningsexemplar av betänkandet. Jag beklagar det. Det finns ingen anledning att på något sätt försvara det. Jag kan i och för sig förstå att Arne Kjörnsberg känner detta nästan som någon form av konspiration. Så har det inte varit tänkt. Jag kan bara som sagt beklaga att det blev på det här sättet och att inte samrådet har upplevts som meningsfullt av Socialdemokraterna i det här fallet. Jag tycker fortfarande att det har blivit alltför stor debatt om frågan. Den är trots allt inte värd riktigt så mycket debatt.

Herr talman! På miljöpolitikens område är enigheten inom riksdagen tämligen stor så länge det rör sig om allmänna mål och riktlinjer. Krav som att begränsa Sveriges miljöskuld, bevara den biologiska mångfalden, minska försurningen eller återställa miljön i Östersjöområdet är det lätt att få alla att ställa upp på. När vi kommer in på hur blir det genast svårare, och därmed framstår också de skiljelinjer som finns tydligare. I budgetpropositionens miljöavsnitt handlar det mest om de övergripande målen, och där har vi alltså inte mycket att vara oense om. De stora sakfrågorna på detta område som skall behandlas denna vår kommer i särskilda propositioner, t.ex. i den starkt reklamerade kretsloppsproposition, som för övrigt visade sig ha en ovanligt lång leveranstid. Herr talman! På en punkt har vi socialdemokrater funnit anledning att reservera oss. När Domänverket bolagiserades fanns inom verkets ansvarsområde stora arealer med särskilt intresse från naturvårdssynpunkt, bl.a. fjällnära områden. Man kan konstatera att en hel del skyddsvärd mark inte följde med in i det nya bolaget. När den inkomst som tidigare kom från Domänverkets affärsverksamhet och som användes för att sköta dessa områden försvann, förutsattes det att Naturvårdsverket skulle stå för kostnaderna för vård av just den här marken. Verket har ansökt om ekonomisk förstärkning med 25 miljoner för att klara av en tillfredställande vård och förvaltning av naturreservat. Det handlar då bl.a. om just dessa områden. Samtidigt vet vi att 7--8 % av arbetskraften är öppet arbetslös. Regeringens prognoser för både år 1993 och år 1994 är redan passerade. Långtidsarbetslösheten närmar sig snabbt 100 000 personer. Man kan nästan inte öppna en tidning eller lyssna på en nyhetsutsändning utan att få nya svarta siffror om arbetslösheten emot sig. Vi upplever en arbetslöshet som ingen av oss i kammaren i dag -- även om vi inte är så många -- har varit med om tidigare. Regeringens egen kriskommission slår fast att den höga arbetslösheten är den viktigaste politiska frågan att lösa just nu. I de s.k. skogs och mellanbygderna är behovet av markvård stort, samtidigt som arbetslösheten i många fall är högre än i andra områden. Under tidigare lågkonjunkturer har viktiga naturoch miljövårdande uppgifter utförts bl.a. genom beredskapsarbeten för vård och skötsel av mark med angelägna natur och kulturvärden. Strängt taget måste det vara få uppgifter som kan upplevas mer meningsfulla än att hjälpa till med att bevara vårt naturarv till kommande generationer. I vår motion har vi pekat på att AMS, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen bör undersöka hur beredskapsmedel kan användas i natur och miljövårdens tjänst. Vi har nu ett strålande tillfälle att få naturvård -- i första hand i fråga om röjningsarbeten -- utfört, samtidigt som vi förbättrar tillvaron för hundratals arbetslösa personer. Från socialdemokratiskt håll tycker vi inte att valet är särskilt svårt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen från de socialdemokratiska ledamöterna i jordbruksutskottet.

Herr talman! I regeringsförklaringen utpekades miljöpolitiken som ett av fyra prioriterade områden. Det var glädjande. Jag citerar: ''Regeringen kommer att ange tydliga miljömål, ställa bestämda miljökrav och använda bestämda miljömål.'' I budgetpropositionen fanns också en i sak invändningsfri beskrivning av miljösituationen. Problemen är, var och kommer att fortsätta att vara allvarliga. Däremot är de medel som ställs till förfogande för att lösa dessa problem inte riktigt lika bestämda och karakteriserade av insiktsfullhet. Om vi tittar på de delar som behandlas i detta betänkande, kan vi börja med investeringar inom miljöområdet. Vi och regeringen vet att det finns ett uppdämt behov av att förvärva värdefulla naturområden. Skyddet av sådana områden är en av flera åtgärder som måste till för att den biologiska mångfalden skall kunna garanteras. Vi tycker att de medel som föreslås är otillräckliga. Vi vill att de skall uppgå till 120 miljoner kronor utöver regeringens förslag för att man skall kunna göra dessa inköp av värdefulla naturområden. När riksdagen våren 1990 fattade beslut om livsmedelspolitiken infördes en ersättning för landskapsvård, vilket medförde att jordbrukare kunde få ersättning för den landskapsvård som själva jordbruket innebär. Dessa medel trappades upp under en treårsperiod. För budgetåret 1993/94 anvisas 250 miljoner kronor. När detta beslut fattades hävdade vi i Vänsterpartiet att det skulle behövas mer pengar. Vi trodde att det skulle komma att krävas åtminstone 500 miljoner kronor per år. Följdriktigt föreslår vi nu att ytterligare 250 miljoner anvisas för landskapsvård tills ett bättre system för stödet har arbetats fram. Det finns stora områden som har förgiftats av utsläpp. Miljontals kubikmeter mark och sjöbotten läcker årligen tonvis med tungmetaller och klorerade organiska föreningar -- ett resultat av decenniers försyndelser från industrier och andra verksamheter. Inte minst i det område där jag bor, Sundsvallsbukten, finns kvicksilverläckage från decenniers utsläpp från massafabriker. Stora mängder fibrer ligger i bankar och har förorsakat en död havsbotten. Svårigheterna att sanera dessa områden är enorma. Förmodligen återstår inget annat än att låta alltihop ligga. Kostnaderna för att muddra dessa områden, ta hand om fiberbankarna och flytta dem till platser där de inte gör skada är mycket stora. Det är knappast någon tillfredsställande lösning att låta dessa fiberbankar ligga, men det är kanske det som i det här läget gör minst skada. I förhållande till de enorma behoven framstår de anvisade resurserna som alldeles otillräckliga. Vi vill att det skall anvisas ytterligare 25 miljoner kronor för sanering av miljöskadade områden. Det internationella miljösamarbetet bedöms i de flesta sammanhang som oerhört viktigt. Miljöfrågorna är och kommer att vara gränsöverskridande. I oerhört många fall är satsningar i utlandet mer effektiva än motsvarande satsningar inom landet. I praktiken innebär regeringens förslag en nedskärning av anslaget för det internationella miljösamarbetet. Så bör det naturligtvis inte vara. Vi vill att anslaget skall höjas till att börja med i årets budget med 10 miljoner kronor utöver regeringens förslag. Herr talman! Beträffande mom. 4 ansluter jag mig till det som Ulla Pettersson anförde. Jag kommer att ansluta mig till den socialdemokratiska reservationen. Beträffande övriga mom. står jag givetvis bakom den meningsyttring som är fogad till betänkandet. Men jag inskränker mig till att yrka bifall till mom. 8 och 16 i utskottets hemställan.

Herr talman! Det som vi nu debatterar gäller ju en del av ett miljöpolitiskt paket som både Ulla Pettersson, Jan Jennehag och jag har understrukit vikten av. Det innehåller många fler moment. Jag tror inte att någon tar illa upp om jag säger att det är fråga om moment av mer offensiv karaktär i den meningen att de rymmer nya förslag, ett nytt agerande och ett nytänkande på flera områden. Det gäller särskilt kretsloppspropositionen och klimatpropositionen, och det kommer att gälla många av de andra förslag som regeringen har aviserat. De må gälla biologisk mångfald och annat. bDet vi talar om i dag, och som vi på det här sättet regelmässigt återkommer till, är statsbudgeten. Det utskottet har haft att ta ställning till är medelsanvisningen särskilt till Naturvårdsverket, eftersom andra medelsanvisningar behandlas i andra utskott. Från utskottet har man kunnat märka att det handlar om en förstärkning som regeringen föreslår när det gäller miljöövervakningsprogrammet och förslag rörande det regionala miljöövervakningsprogrammet. För regeringen gäller också att ikläda sig förpliktelser i samband med intrångsersättning i värdefulla naturområden. Detta är något av det som står i fokus i regeringens förslag, och därmed också i utskottets betänkande. Jag kan dela den uppfattning som bl.a. Ulla Sverige utgör ett stort problem. Jag delar i allra högsta grad den uppfattningen och att åtgärder måste till för att klara av den. Detta dokument är kanske inte i första hand ett dokument som behandlar arbetslösheten, utan det är mer inriktat på konkreta åtgärder på miljöområdet. Man kan naturligtvis också, i likhet med Ulla Pettersson och Jan Jennehag, tycka att mer pengar behövs. Jag delar gärna också uppfattningen att om mer pengar fanns skulle ökade anslag och resurser till många miljöområden vara värdefulla. Enligt den reservation som Ulla Pettersson särkilt uppehöll sig vid, dvs. konsekvensen av överförande av en del Domänmark till miljöarbete, skulle det finnas en del brister i skötseln av den marken. Med de rationaliserings och besparingsprogram som Naturvårdsverket har aviserat, tror jag att vi alla är överens om att det också nu kommer att gå att klara detta engagemang med de medel som är tillgängliga inom Naturvårdsverket, även om det också här skulle vara angeläget med ytterligare resurser. Jan Jennehags anmärkning om det internationella miljöarbetet är riktigt så till vida att det är av avgörande betydelse. Internationella åtgärder spelar stor roll i andra länder. Det spelar också ofta en mycket stor roll för oss i Sverige. Men de anslag som vi här har haft att ta ställning till har primärt handlat om bidrag till internationella organisationer och internationell verksamhet -- låt mig kalla det i annans regi. Det svenska agerandet på det internationella miljöområdet är väsentligt vidare och större än det som kommer upp till behandling här i dag, så man behöver inte vara orolig för att det internationella arbetet från svensk sida på något sätt skall avstanna. Jag är glad, herr talman, över den samstämmighet som kunnat märkas i de inlägg som vi hittills har hört. Det råder en mycket stor samstämmighet kring synen på miljöfrågorna och behovet av resurser till miljöfrågorna. Men man måste också tolka detta som ett huvudsakligt instämmande i regeringens förslag, och därmed i utskottsmajoritetens ställningstagande. Det är utan större oro, herr talman, som jag yrkar bifall till utskottets betänkande JoU12.
Herr talman! Tillåt mig först att en passant göra en liten kommentar till regeringens nytänkande på miljöområdet. Man kan notera att när Sveriges mest kompetenta regering riktigt tog i -- man tog nästan ett år på sig -- för att få fram en kretsloppsproposition, blev det ett dokument som av många har beskrivits som försiktigt och urvattnat. Lennart Daléus säger att detta inte är ett dokument som handlar om arbetsmarknadspolitik, och det är just en av de saker som vi har kritiserat regeringen för. Regeringen ser inte helheten i bekämpandet av arbetslösheten. Sveriges mest kompetenta opposition har då valt att gå fram på mycket bred front. Vi har, vilket alla i den här kammaren känner till, lagt fram ett mycket brett förslag på snart sagt alla områden för att komma till rätta med den besvärande arbetslöshetssituationen. Detta är ett led i det programmet, vilket faktiskt Lennart Daléus dessutom har verifierat behovet av.
Herr talman! Detta är inte tillfället att diskutera kretsloppspropositionens tidsplan. Den finns det säkert anledning att återkomma till i debatter senare under våren. När det gäller helheten delar jag Ulla Petterssons uppfattning att miljöpolitiken och politiken i stort skall forma en helhet. Men jag tror ändå att det är balanserat och riktigt att från tid till annan ge propositioner och utskottsutlåtanden en något smalare inriktning i stället för att systematiskt och alltid föreslå helheter. Jag tycker att resonemangen i utskottsbetänkandet tydligt betraktar dessa frågor som miljöfrågor som gärna bör ha ett arbetsmarknadspolitiskt sammanhang.
Herr talman! Det var en intressant upplysning att vi inte systematiskt och alltid skall se till helheten. Det kan man väl betrakta som ganska betecknande för regeringens nya politik.
Herr talman! Jag tror att vi i grunden har samma uppfattning. Man kan inte alltid i kammaren diskutera allting samtidigt. Det går inte.
Herr talman! Lennart Daléus uppehöll sig en del kring det internationella miljösamarbetet. Han sade ungefär att det finns så många andra satsningar så att det anslag som vi nu diskuterar nog skall ordna sig ändå. Det är klart att det i detta arbete fordras en del balans. Om vi nu skall delta i internationella organisationer och anslå pengar för just det internationella samarbetet, måste det naturligtvis finnas något slags samband mellan vad vi konkret sysslar med och vad som diskuteras i dessa organ. Jag tror nog att Lennart Daléus håller med om att det visst skulle vara nödvändigt med en höjning av detta anslag. Då kommer man till frågan vad pengarna räcker till när vi nu inte har hur mycket som helst. Det är just det som är politiken, och det är där som vi skiljer oss åt. Vad är viktigast? De höjningar som vi har föreslagit balanseras naturligtvis av inkomstökningar och nedskärningar inom andra områden. Det är den rangordning som vi vill göra. I det avseendet skiljer vi oss åt.
Herr talman! Jag vill bara medverka till att klara ut det eventuella missförståndet när det gäller det internationella miljöarbetet. Jag menar att det förvisso skall bedrivas i internationella organisationer och i internationella sammanhang som Sverige delfinansierar på ett förhållandevis mycket stabilt sätt. Det internationella miljöarbetet kommer i hög grad att vara relaterat till exempelvis arbetet i Europa, oavsett hur relationerna blir. Detta, liksom våra relationer till internationella konventioner, kommer att vara en mycket viktig del av vårt internationella miljöarbete. Det må gälla klimatförändringarna eller andra delar av de långväga transporterade luftföroreningarna och mycket, mycket annat. Detta är ett delmoment i vårt internationella arbete. Jag kan åter säga att om vi i Sverige hade haft mycket pengar, är det klart att större resurser skulle kunna avsättas också till sådana internationella organisationer som Sverige är delarbetare i. Detta är tyvärr inte fallet. Det här är ett väl avvägt beslut som regeringen har fattat.
Herr talman! Förutom de sista meningarna kan jag hålla med om det som Lennart Daléus sade. Det är alltså fråga om vilka resurser vi är beredda att avsätta. Det är först när engagemanget får ett uttryck i kronor som det kan ge utslag i det praktiska arbetet.
Herr talman! Ett sätt för Jan Jennehag att ta reda på detta vore möjligen att kontrollera om de internationella organisationer som vi deltar i är missnöjda med de svenska insatserna.